Herr talman! Pontus Wiklund säger att man skall vänta med alla detaljer och huvudlinjer. Vi har väntat två och ett halvt år efter det första skarpa uttalandet. Vi har väntat två år efter det andra uttalandet, och vi har väntat 15 månader efter det tredje. Ingenting händer. Vänta och vänta -- det måste göras något. Jag vill tacka Ponuts Wiklund för att han här i riksdagen som de borgerliga partiernas talesman bekräftar att om den kommande propositionen inte har underkastats en lagrådsremiss kommer de borgerliga inte att acceptera den. Jag tycker att det är ett bra och klart meddelande. Jag vore glad om vi kunde få samma klara och raka besked i fråga om konkurrensen.
Herr talman! Hur ersättningen skall se ut för den framtida tandvården är en viktig fråga. Men det innebär inte att vi skall ta hela dagen i anspråk för denna fråga. Jag vill emellertid göra kammaren och eventuella åhörare uppmärksamma på den borgerliga trätan om vem som är mest konkurrensliberal. Jag sade i mitt anförande tidigare i dag att man har valt olika sidor i fråga om den framtida tandvården. Antingen tar man ställning för vårdgivarna och talar om konkurrens och försäkringsavtal -- med andra ord tar man ställning för vilka som skall tjäna mest pengar i framtiden -- eller så tar man ställning för patienterna. Jag tycker att den senaste debatten har visat att det inte är patienternas väl och ve som frågan handlar om. I tandvårdslagens 2 § framgår det att målet för tandvården är en god hälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Med detta som bakgrund var det skrämmande att höra och att läsa i propositionen det som Pontus Wiklund sade vara förklaringen till fördelningen av försäkringsmedel mellan olika delar av vårt land. Det framkommer att storstadsborna har större krav på tandvården. För många som bor i glesbygden är det inte så lätt att ha så stora krav på tandvården när tillgången på tandläkare är liten. Om tillgången på tandläkare är stor är det inte säkert att den fria konkurrensen är intressantast i glesbygden. Det vore bra om vi här i dag kunde ha mött någon respekt för invånarna i olika delar av vårt land som skall nyttja denna försäkring på lika villkor. Vi skall i dag fatta beslut om en försäkring som skall gagna människors behov av först och främst tandvård. Vi socialdemokrater motsätter oss inte på något sätt konkurrens. Vi motsätter oss inte privata alternativ. Men jag tycker att vi skall vara medvetna om att vi diskuterar privata alternativ som också skall finansieras av offentliga medel. Jag tycker att vi skall som politiker, som företrädare för de människor som skall utnyttja försäkringen, faktiskt skall tycka till om hur dessa medel skall användas. Vi skall hävda tandvårdslagens 2 §, dvs. att det skall vara lika villkor för hela befolkningen. Herr talman! Jag lovar att inte förlänga denna debatt ytterligare.
Herr talman! Det är inte svårt att instämma i Margareta Israelssons krav. Hon framför dem nästan som i ett valtal. Hela det nya systemet går ut på att det skall bli en bättre fördelning av skattemedel -- lika över hela landet. Men det går inte att lagstifta mot att vissa enskilda personer kan vilja göra kompletteringar. Men fördelningen av skattemedel skall vara så jämn som möjligt över hela landet, dvs. vara bättre än i dag. Vidare var det frågan om konkurrensens fördelar och nackdelar. Vi menar att den konkurrens som kommer att finnas inom detta system, inom de ramar som har skapats, kommer att vara till fördel både för den totala ekonomin och för patienterna.
Herr talman! Inte någon i denna kammare kan vara oense om att tandvård är till för patienterna och att det skall vara lika villkor och möjligheter för alla. Vi har diskuterat denna lika valfrihet för alla. Det innebär inte att någon blir rik på andras bekostnad. Jag har kanske större tillit till folktandvården än vad Margareta Israelsson har. Jag tror att folktandvården kan klara vuxentandvården utan att få tillgång till skattemedel från landstingen. Vad är det som säger att de vuxna patienterna som anlitar folktandvården skall få del av en större kaka än de som anlitar den privata vården? Det finns inte behovsprövning där.

Herr talman! Jag vill till att börja med yrka bifall till vår reservation i detta betänkande. Vi lånar i dag 180 000 kr per minut. En av regeringens lösningar för att komma till rätta med det ljud vi kan höra i tunneln när ekonomin brakar samman, är uppenbarligen att försämra villkoren för åldringar samt för dem som redan har det sämst ställt i samhället. På grund av den underbara nattliga överenskommelsen mellan borgarna och Socialdemokraterna har ersättningen för de långtidssjuka sänkts från 80 % till 70 %. Villkoren för de sämst ställda pensionärerna blir successivt ännu sämre. Tänk bara på pensionerna, bostadsbidraget och nu snart eventuellt vuxentandvården. Att ställa krav på effektivisering av förvaltningarnas och verkens egna verksamheter förefaller inte ligga nära till hands. Byråkratin och byråkraterna måste skyddas. Ny demokrati har sedan länge påtalat det utbredda fusk och bidragsmygel av social karaktär som förekommer. Det drabbar dem som är berättigade till bidrag. Efter mycket om och men fick vi dock ett enigt utskott att inse detta, och i december 1993 gav utskottet regeringen till känna med anledning av de motioner som hade väckts att detta skulle utredas. Tyvärr verkar detta bli en partisk utredning där Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna mer eller mindre skall utreda sig själva. De har dessutom före utredningen klart och tydligt deklarerat att det, enligt deras förmenande, endast förekommer fusk och bidragsmygel i ringa omfattning. Tacka för det -- skulle de ha sagt annat skulle de ju ha kritiserat sig själva. I och med att det inte är en opartisk utredning kan man redan nu förutsäga resultatet, nämligen att verket och kassorna är felfria och att endast ett mycket ringa fusk har uppdagats. Men verkligheten utvisar annorlunda. Det är lönsamt med effektivisering genom avbyråkratisering. En enda försäkringskasseanställd i Kopparbergs län har genom initiativ och effektiviering sparat in 4,5 månader. Är inte det bra? Eller har nu förutsättningarna för verket att erhålla stora anslag förstörts? Regeringen konstaterar själv att administrationen under de senaste två åren utgjort 2 % -- ingen ökning eller minskning. Regeringen konstaterar även att arbetet med att redovisa och jämföra administrationskostnaderna är av skiftande kvalitet. Riksrevisionsverket konstaterar att kommande resultatredovisningar i betydligt högre utsträckning bör redovisa de resultat som organisationen presterat. Sambandet mellan försäkringskassornas resultatredovisning och den gemensamma resultatredovisningen måste klargöras. Man kan gott och väl leva upp till ett besparingskrav på 2 %, ett förslag som vi framfört i vår motion. Genom produktivitets och effektiviseringskrav, i stället för generellt ökade bidrag, kommer även vårt besparingsmål att på sikt visa sig vara lågt satt.

Herr talman! Detta ärende handlar om resurser till Riksförsäkringsverket och till landets försäkringskassor för administration och skötsel av hela socialförsäkringssystemet. Försäkringskassorna har ju i uppdrag att handha en mycket stor del som rör välfärdspolitiken. Mitt intryck är att det sker på ett effektivt och bra sätt. Dessutom sker det till relativt låga kostnader. De totala socialförsäkringsutgifterna utgör i budgeten 298 miljarder kronor, varav administrationen endast utgör 1,9 %. Den allmänna försäkringen och kassorna hävdar sig mycket väl vid en jämförelse med privata försäkringsbolag och deras administration. Enligt genomförda enkätundersökningar är allmänheten också relativt nöjd med den service som försäkringskassorna ger. Det är viktigt att slå fast detta. Vid sidan om handläggningar av enskilda ärenden och utbetalningar av olika försäkringsförmåner har kassorna den viktiga uppgiften att samordna och utöva tillsyn av rehabiliteringsverksamheten. Försäkringskassorna ansvarar också för att rehabilitering kommer till stånd om arbetsgivarna saknar åtaganden eller inte fullgör sina åtaganden. Just rehabiliteringsarbetet har ägnats mycket stor uppmärksamhet från utskottets sida; det är värdefullt. I denna fråga har en socialdemokratisk partimotion väckts, där behovet av ordentliga samhällsinsatser för förebyggande och rehabiliterande verksamhet understryks. Vi ställer också krav om ett nationellt program mot ohälsa. Vi socialdemokrater ser det som viktigt att man vidgar den finansiella och den organisatoriska samverkan som har inletts mellan den lokala sjukförsäkringen och hälso och sjukvården. Det är speciellt viktigt för de enskilda för att de skall kunna nå ett gott resultat. Företagshälsovården är ett mycket viktigt instrument i denna fråga. Vi har därför lagt fram förslag om att det är nödvändigt med en lagstadgad företagshälsovård. Utskottet har helt nyligen haft en offentlig utfrågning i ämnet, med medverkan av aktörerna på rehabiliteringsområdet. Avsikten är, såvitt jag förstår, att man ganska snart skall återkomma med slutsatser från denna utfrågning. Det vi specifikt har att behandla i dag är anslaget till försäkringskassorna. I och med det kommer vi in på frågan om resurserna för rehabiliteringsarbetet. I anslutning till detta behandlas en socialdemokratisk motion av Karl Hagström och Sinikka Bohlin. Utskottet gör också i anledning av motionen ett tillkännagivande till regeringen. I motionen tas Riksförsäkringsverkets fördjupade anslagsframställning för den kommande treårsperioden upp. Det signaleras om en resursneddragning avseende försäkringskassorna på hela 9 %. I motionen befaras det -- det gör vi i utskottet också -- att en neddragning av anslaget av en sådan omfattning får konsekvenser för hela verksamheten. Det går inte att vid kassorna freda rehabiliteringsområdet om det skall göras neddragningar av en sådan storlek. Det leder naturligtvis också till konsekvenser för rehabiliteringen. Vid de besök som utskottet gjort på försäkringskassorna har vi funnit att arbetssituationen är oerhört ansträngd ute i landet. Det är ett tufft jobb att i dagens svåra arbetsmarknadsläge försöka återföra tidigare skadade till arbetslivet. I en försöksverksamhet i Malmöhuskassan är det belagt att varje satsad krona på rehabiliteringsinsatser ger fem gånger så stora besparingar. Det bästa sättet att uppnå besparingar i socialförsäkringssystemet är genom att man gör ordentliga satsningar i rehabiliteringsverksamheten. Härtill kommer den rent mänskliga aspekten, som att den som är arbetsskadad eller sjuk kan bli återställd. Socialdemokraterna menar att man måste lägga fast arbetslinjen som grund i rehabiliteringsarbetet så att den enskilde så snabbt som möjligt kan återfå hälsan och därmed komma ut i arbetslivet på nytt på hel eller deltid. Riksförsäkringsverket har redan för årets anslagsframställning tagit upp behovet av kraftansträngningar för att förbättra situationen inom rehabiliteringsverksamheten. Enligt Riksförsäkringsverket har insatserna från verket och från försäkringskassorna inte varit tillräckliga. Min slutsats blir då att insatserna måste öka i stället för att minska. Det är den vägen verket går. Utskottet har tagit intryck av den oro som finns ute i landet och som uttrycks i motionen beträffande frågan om minskade resurser och menar att denna fråga måste prövas ingående. Utskottet säger i betänkandet ''att det är av största vikt att försäkringskassornas behov av resurser för rehabilitering beaktas. Vid bedömningen av i vilken mån besparingsåtgärder är möjliga under perioden 1995 98 måste särskilt beaktas vilka effekter en rationalisering av administrationen får på utgifterna för i första hand sjukpenning och förtidspension.'' Det är en bra markering som utskottet gör med en sådan skrivning på denna punkt. Jag ser nämligen en fara i att skära ned försäkringskassornas resurserna alltför hårt. Det är viktigt med ordentliga satsningar på rehabiliteringen. Vi socialdemokrater är nöjda med den skrivning som är gjord. Det är bra med ett tillkännagivande till regeringen om att resursfrågan till försäkringskassorna måste följas upp. Herr talman! Med anledning av det förslag som är framlagt i betänkandet yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För det första vill jag yrka avslag på reservationen och tillstyrka propositionen. För det andra vill jag ta upp frågan om rehabilitering, som är en viktig uppgift inom försäkringskassorna. Vi är alla lika besjälade av nödvändigheten av att få en god rehabilitering. Jag vill påminna om att frågan kom upp första gången 1982 genom en moderat motion. Vi hade antagligen stått mycket bättre rustade i dag om vi hade tänkt om tidigare. När det gäller resurserna undersökte Riksförsäkringsverket ganska tidigt hur långt de olika kassorna i landet hade kommit. Styrelsen gjorde där ett ganska skarpt påpekande om att det på en del ställen hade gått långsamt att flytta över resurser men att det på andra ställen hade gått mycket bra. Det var en av anledningarna till att Riksförsäkringsverket fick tillgång till den nya tekniken för att räkna fram jämförelsekostnader, eller styckkostnader, för olika åtgärder. Man fann då en väldig spridning över de olika kassorna. Några kassor var mycket bra på vissa saker, och några kassor var mycket bra på andra saker. Den slutsats som drogs var att det går att spara om kassorna lär sig av varandra, försöker rationalisera, tar till sig nya metoder, osv. Av denna anledning ansågs att kassorna kunde följa det ålagda besparingskravet på 3 %. Även Försäkringskasseförbundet var enigt i denna fråga, även om man inte tyckte om påpekandena. Man ansåg att det inte skulle vara centraliserat utan att kassorna kunde sköta detta själva. Det är sådant som förekommer i organisationer. Det är fråga om hur man ser på den egna verksamheten, hur man arbetar i kassorna jämfört med vad som sker i toppen. Jag tror att skrivningarna efter den fördjupade prövningen har blivit så bra att alla kan vara nöjda. Det är realistiskt att tro på en neddragning på 3 % och trots allt en mycket bättre rehabiliteringsverksamhet. Jag skulle också vilja säga att jag tror att vi glömmer bort att rehabiliteringen lyckas olika bra i olika konjunkturlägen. Här borde vi anpassa våra metoder. I början av en konjunkturnedgång är det svårt att rehabilitera folk, då det inte finns några jobb att gå till. I botten av lågkonjunkturen, när vi står inför en vändning, skall vi sätta i gång med att rehabilitera. Det är då som det är så viktigt att det finns rehabiliteringsresurser. Jag tror att vi alla, utan politiska stängsel, skulle kunna tänka på ett nytt sätt. Arne Jansson och Ny demokrati vill rationalisera med 5 %. Jag skulle vilja säga att de går för långt. Därmed missar de mycket av rehabilitering och får sjufalt igen i kostnader. Arne Janssons sätt att formulera sitt mål som 2 % i rationalisering är vilseledande. Det är ju fråga om 5 %; 3 plus 2 är 5. När jag hörde hans anförande tänkte jag, uppriktigt sagt: Om människor inte vet vad ordet populist är, hoppas jag att de lyssnar på Arne Jansson -- då får de en ganska god definition av ordet.
Herr talman! Det är ganska fantastiskt att höra att det är populism när man pratar om att skära ned administrationskostnader och försöka effektivisera en rörelse. Det är ett helt nytt begrepp. Jag tycker att det skall kallas för effektivisering när man drar in på administration. Det är ju ett besparingskrav, ett effektiviseringskrav av ganska stora mått, som ställs. Hittills har inte någon rörelse, såvitt jag vet, mått dåligt av effektivisering.
Herr talman! Ja, vi effektiviserar med 3 %. Jag vill inte säga om 2, 3 eller 4 % är det bästa -- kanske t.o.m. 5 % i vissa lägen skulle ha varit acceptabelt. Arne Jansson gnäller över nödvändiga besparingar, som faktiskt görs på andra håll, och säger att vi inte menar allvar med effektiviseringen. Han vill här i kammaren framstå som uppfinnaren av effektivisering. Jag skulle vilja påminna Arne Jansson om att jag, utan att vara populist, redan i början på 80-talet skrev en bok om hur man kunde få ned kostnaderna i kommunerna. Jag visade faktiskt på en hel sida olika åtgärder som skulle kunna vidtas, som bättre bokföring, redovisning m.m. Jag ställde mig inte på gator och torg, utan det gällde att få folk med sig. Faktum är att jag, när jag gick igenom matrisen, fann att de flesta av de åtgärder som jag föreslagit hade vidtagits. Om man menar allvar med effektivisering måste man få folk med sig, bl.a. i styrelser och verk. Man skall inte tro att man har uppfunnit effektiviseringen och att folk inte önskar göra saker och ting bättre.
Herr talman! Jag gnäller inte över nödvändiga besparingar -- de skall göras. Vi försöker också tala för att det behöver göras en besparing. Vi gnäller när besparingar slår mot folk som redan har det svårt. Jag tycker att det var jättebra att Margit Gennser på 80-talet skrev en bok om besparingar. Varför kan man inte använda den boken på 90-talet?
Herr talman! Jag vill bara påpeka, att om kassorna inte har de resurser som behövs för att hjälpa folk att komma ur ett sjukdomsbeteende och komma tillbaka på arbetsmarknaden -- det är vad det gäller -- blir det tyvärr högre kostnader för sjukförsäkring och förtidspensionering. Det har vi inte råd med. Vem skulle detta gå ut över? Jo, det skulle gå ut över dem som är sämst ställda och de gamla. Det är de som herr Jansson brukar kalla fattigpensionärerna. De som nu drabbas är nu mycket få. Vi måste faktiskt försöka titta på de här problemen -- med sunt förnuft, som ni i Ny demokrati brukar säga -- och se till att det finns ordentliga resurser för att klara av dem. Samtidigt måste vi naturligtvis vara stränga och säga att det inte får ske något slöseri. Jag tycker att Riksförsäkringsverket har strävat efter det i den fördjupade prövningen, genom att visa på realistiska vägar att få ned kostnaderna och få till stånd en bättre rehabilitering. Om man säger att de inte gör någonting, att de inte är för effektivitet, gör man alla människor ute på kassorna håglösa och missnöjda. Man måste få människor med sig, inte jobba emot dem.

Herr talman! I det här betänkandet behandlar lagutskottet anslag till Patentverket. Vi har också tagit upp vårt första utvärderingsprojekt efter det att riksdagen enhälligt beslutade att utskotten skall ha större möjligheter att ägna sig åt att utvärdera tidigare beslut. Vi har följt upp de skärpta regler när det gäller att inge årsredovisningshandlingar till Patent och registreringsverket som beslutades hösten 1991 i denna kammare. Vi har bl.a. gjort studiebesök på Företagen har fått en mycket generös tidsfrist på sex månader, utöver den tidsram på nio månader som redan tidigare gällde, för att lämna in de redovisningar som de enligt lag har skyldighet att inge. Trots denna generösa tidsfrist har det visat sig att den ordning som gäller inte är tillfredsställande. Företagen lämnar inte in redovisningshandlingar inom den utsatta tiden -- inte senare heller. Därför uttalade riksdagen redan när lagförslaget behandlades att man skulle följa frågan och att det skulle finnas sanktionsmöjligheter, t.ex. någon form av förseningsavgift, om det skulle visa sig nödvändigt. Vi har besökt Patent och registreringsverket. Enligt verkets utsago behöver det finnas en sanktionsmöjlighet. Patent och registreringsverket har hos regeringen begärt att få en sådan lagstiftning. Detta har vi också krävt i bl.a. en socialdemokratisk motion. Den socialdemokratiska gruppen tycker att det är rimligt att utskottet och riksdagen ger regeringen önskemålet om en sådan lagstiftning till känna -- det är ju alldeles uppenbart att vi är överens om att en sådan behövs. Utskottsmajoriteten har inte velat detta. Man har utgått ifrån att det ändå blir så. Eftersom utskottet är överens tycker vi att man också skall ge regeringen det till känna. Därmed yrkar jag bifall till den enda reservation som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Den fråga som utskottet har delade meningar om gäller insändande av redovisningshandlingar enligt aktiebolagslagen till Det kan tyckas vara en liten fråga, men den har ändå stor betydelse när det gäller att upprätthålla den i aktiebolagslagen föreskrivna informationen. Det handlar om informationen till aktieägare och till intressenter som vill ha insyn i bolagets ekonomiska förhållanden och utvecklingsmöjligheter. Det gäller t.ex. vid affärskontakter. Det förekommer att dessa årsredovisningar finns med i informationer som ges företagen emellan inför en affärskontakt. Det är alltså viktiga handlingar. Därför är det också, som utskottet ser det, viktigt att det fungerar. Det har skett skärpningar. Om handlingarna inte kommer in inom en viss tid kan domstol nu, fram till nästa vecka, besluta om att bolaget skall träda i likvidation. Genom en tidigare lagändring kommer handläggningen av dessa ärenden att överföras till Patent och registreringsverket. Det kan också innebära en press på de företag som inte fullgör sina skyldigheter. Utskottets ordförande erinrade om det studiebesök som vi gjorde på bolagsbyrån i Sundsvall under hösten. Då framkom det att det inte bara är fråga om slarv eller försumlighet hos bolag och företag som vi diskuterar när det gäller ekonomisk brottslighet och annat. Inte ens seriösa företag efterkommer de tidsfrister som föreligger. Dessa företag borde kunna sköta detta på ett bättre sätt. Vid detta besök tog verket själv upp frågan om att man bör införa förseningsavgifter och öka möjligheterna att få årsredovisningarna inlämnade i tid. Det är bra. Att ta vidare initiativ är ett sätt att följa upp frågan för såväl utskottet som enskilda ledamöter och partigrupper. Det utskottsmajoriteten har fäst sig vid är att det redan har skett en korrespondens mellan regeringen och Patentverket om dessa frågor. I dagarna skall det enligt den senaste informationen komma in en promemoria till regeringen. Avsikten är att man på sedvanligt sätt skall låta ärendet remissbehandlas. Det innebär att det blir en fullständig beredning av det. Eftersom ärendet redan är anhängiggjort hos regeringen är majoritetens uppfattning att det inte erfordras något tillkännagivande från riksdagens sida. I sakfrågan är vi alltså, herr talman, överens. I formfrågan föreligger en delad mening. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande.

Herr talman! Regeringen vill minska bidragen till kommunerna med 120 miljoner kronor. Det är den hittills enda kända besparingen på det statliga utjämningsbidraget. Om det kommer mer i kompletteringspropositionen återstår att se. 120 miljoner är, i förhållande till de nära 40 miljarder som föreslås gå till kommunerna, ingen stor summa. I förhållande till budgetunderskottet är den närmast att betrakta som felräkningspengar. Därför tror jag inte att det i första hand är besparingsskäl som ligger bakom förslaget. Den besparing det gäller handlar om att skära ner hemspråksundervisningen för alla barn utom de nordiska, samiska, tornedalsfinska och zigenska barnen. I propositionen finns inga analyser eller försök att redovisa effekterna av en sådan besparing. På några få rader skrivs det bara att besparingen skall göras -- punkt slut. Jag kan inte frigöra mig från tanken att detta i själva verket är en del av regeringens uppgörelse med Ny demokrati i höstas. Då och fram till ganska nyligen trodde nog fler än Anne Wibble och Carl Bildt att uppgörelsen skulle gälla mandatperioden ut. Nu, efter de senaste veckornas turer i olika frågor, vet vi bättre. Detta torde allså inte handla om vare sig besparingar eller utbildningspolitik. Det är blott och bart en köpslagan. Invandrarbarnen blir de stora förlorarna, och regeringen förefaller dessutom vara grundlurad. Om utskottets ordförande hade varit här skulle jag ha frågat honom om det inte är dags också för regeringspartierna att hoppa av överenskommelsen och rösta nej till den här besparingen, särskilt med tanke på att utskottet enigt har uttalat sig för en rejäl översyn av hemspråksundervisningen. Dagens beslut skulle ha kunnat inskränka sig till det, och vi hade kunnat låta pengarna vara kvar i verksamheten till dess att vi vet vad den översynen ger. Invandrarnas egna organisationer, skolans anställda, elever och föräldrar har alla reagerat mot regeringens förslag. Vid en uppvaktning i utskottet sade en representant för invandrarorganisationerna att detta förslag saknar allt det som brukar vara svenskt. Därmed menade han rationalitet och förnuft. Jag är beredd att hålla med om det. Förslaget innebär att en tredjedel av resurserna för hemspråksundervisningen försvinner för de ickenordiska barnen. Totalkostnaden uppgick 1992/93 till ungefär 660 miljoner kronor. De nordiska barnens andel var ca 178 miljoner. Studiehandledningen, som också är undandtagen från besparingen, kostade ca 164 miljoner kronor. Kvar blir alltså 318 miljoner kronor. Av dem vill regeringen spara 120 miljoner. Det är drygt en tredjedel. Detta kommer att innebära stora försämringar för en grupp elever som redan i dag har det tillräckligt svårt med sina studier. Ingenting tyder på att språkutvecklingen är färdig efter sju år. Om vi skall förändra resurserna menar jag att det borde ske i rakt motsatt riktning, dvs. för att bl.a. förbättra svenskundervisningen. Nu säger regeringen att kommunerna kan fortsätta med att ge hemspråksundervisning i olika former, som eget val eller språkval. Det är riktigt. Jag hoppas att kommunerna utnyttjar de möjligheterna. Men jag är rädd för att det betyder att det bara blir de stora språkgrupperna, som ju kan samla ett tillräckligt stort antal elever, som i praktiken kommer att kunna erbjuda detta. Dessutom pekar man på möjligheten att ge hemspråksundervisning utanför schemalagd tid. Men den möjligheten finns redan i dag och utnyttjas också på många håll. Besparingen drabbar emellertid också denna undervisning. Även om undervisningen ligger utanför timtiden vill ju lärarna gärna ha betalt. Vi socialdemokrater säger alltså nej till besparingen. Men vi är beredda att acceptera lagändringen. Den ger kommunerna och skolan större möjligheter att använda resurserna för invandrarelever på ett mera flexibelt sätt. Man kan på ett bättre sätt ta hänsyn till enskilda elevers behov. Vi är alltså mycket bestämda när det gäller de resurser som kan komma att frigöras. Dessa skall stanna i skolan och användas för att förstärka invandrarelevernas undervisning i övrigt, främst i svenska. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Under de senaste åren har skolan stått i korsdrag. Det gäller då en rad olika experiment. Kommunerna har gjort mycket stora besparingar på skolans område. Det rör sig om 10--15 % under ett par år. I en del kommuner är det fråga om mindre besparingar, i en del om större. Detta har lett till att det har blivit större klasser, att antalet grupptimmar har minskat, att elever med särskilda behov inte har fått så mycket av speciallärarresurser som de egentligen hade behövt, att elevvårdsinsatserna minskat osv. Alla barn drabbas naturligtvis av detta. Men mest drabbas de barn som har handikapp av något slag. Det kan gälla medicinska eller fysiska handikapp eller språkliga, sociala eller utvecklingsmässiga handikapp. Också olika köp--sälj-organisationer har införts för att efterlikna marknaden på ett område som inte kan marknadsanpassas, om man nu menar något med talet om en skola för alla. Dessutom har många kommuner infört skolpeng som resursfördelningsinstrument. Man har till en del lämnat det tidigare systemet, som innebar att elevernas behov styrde, för att övergå till en modell som innebär att en större eller en mindre del av skolans resurser fördelas lika per capita -- ett system som inte tar hänsyn till att barn är olika och har olika behov. Mycket tyder på att de här förändringarna drar i samma segregerande riktning. Den skola som vi har i dag är kanske inte ens Sveriges bästa skola längre. Kanske gäller det den skola vi hade i går. Det är en ganska förfärlig tanke att vi inte längre förmår ge varje generation av barn bästa tänkbara utbildning. Det är också en förfärlig tanke att vi kanske inte lika bra som förr förmår ge alla barn en likvärdig utbildning i dagens skola. Jag uttrycker mig försiktigt. Vi vet faktiskt inte hur det förhåller sig. Mycket tyder dock på att det har blivit sämre, bl.a. när det gäller likvärdigheten. Hem och Skola m.fl. -- har gjort egna undersökningar och pekat på hur besparingar och nya organisationsformer och resursfördelningssystem drar i samma felaktiga riktning. Utskottets egen utfrågning i höstas gav samma resultat. Vi menar att det är mycket viktigt att vi snart får ett korrekt underlag för politiska beslut om skolans framtid. För varje dag som ett sådant dröjer blir det allt fler barn som löper risken att inte få den undervisning som de har rätt till. Barn går inte i repris -- det har påpekats förr, men det förtjänar att upprepas. Det är väldigt svårt att återställa vad dagens generation av elever går miste om. Därför vill vi att Skolverket får i uppdrag att skyndsamt göra en utvärdering av hur skolan klarar av uppdraget att ge alla barn en likvärdig utbildning. Jag yrkar bifall till reservation nr 3 från oss. I betänkandet behandlas också ett socialdemokratiskt förslag om att en del av det anslag som regeringen disponerar för genomförandet av läroplanen skall avsättas till försöksverksamheter som stärker elevers och föräldrars inflytande i skolan. Jag tror inte att det är viljan hos bl.a. politiker som saknas när det gäller att åstadkomma ett fördjupat elev och föräldrainflytande. I stället är det nog bra modeller som saknas. Att avsätta resurser för att leta upp de bra modeller som finns och för att stimulera fram fler tror vi skulle bidra till att utvecklingen påskyndas i rätt riktning. Man kan undra hur de borgerliga partierna -- som ofta talar varmt om föräldrainflytandet, medan de faktiskt mera sällan talar om elevinflytandet -- vill medverka till att något händer. Vi har ju under många år försökt att så att säga prata fram en utveckling utan att lyckas. Nu tycker vi att det är dags att handla. Herr talman! I budgeten talar regeringen om en förstärkning av vuxenutbildningen med 33 000 platser. Pengarna för detta skall redovisas i kompletteringspropositionen, och beslut fattas i början av juni. Regeringen talar också vagt om ett slags utbildningscheck, dock utan att redovisa vad som menas med en sådan. Vi anser att riksdagen redan nu bör redovisa för utbildningsanordnarna vad vi vill att de skall göra i augusti när utbildningen sätter i gång. Vi menar att 40 000 platser bör tillföras komvux -- 25 000 för teoretiskt inriktade studier och 15 000 för de mer yrkesinriktade kurserna. För dessa extraplatser har vi anvisat finansieringen. Vidare anser vi att antalet platser i gymnasieskolan för det s.k. tredje året bör vara 30 000. Det är 4 000 platser fler än vad regeringen föreslår. Men vi tror att vårt förslag bättre svarar mot behovet. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Slutligen vill jag beröra frågan om bidrag till svensk undervisning i utlandet. Jag vill gärna betona att sådan undervisning är av stort värde och att den självfallet skall ha stöd. Riksdagen har tidigare enhälligt fattat beslut om ett nytt statsbidragssystem som skulle ge utlandsskolorna visst ökat bidrag så att elevavgifterna kan hållas på en rimlig nivå. Men nu föreslår regeringen en mycket kraftig uppräkning av statsbidragen. Detta står i bjärt kontrast till regeringens ambitioner på andra skolområden. Vi för vår del har stannat för en något mindre anslagsuppräkning. På det sättet vill vi spara 10 miljoner som kan användas för andra angelägna ändamål. I betänkandet behandlas också en rad andra viktiga frågor som vi är överens om. Inte minst gäller det resurserna till Statens institut för handikappfrågor i skolan samt skolutveckling och produktion av läromedel för handikappade elever. Vi har där ingen avvikande mening. Det är dock angeläget att understryka att dessa insatser är mycket viktiga för att skolan skall kunna ge en likvärdig utbildning, även när det gäller elever med olika slags handikapp. Det handlar såväl om konsulenter med specialkompetens som om läromedel och andra hjälpmedel som specialutformas för olika handikapp och ibland också för enskilda individer. Det här är mycket viktiga insatser. Herr talman! Jag har inte yrkat bifall till alla våra reservationer. Det innebär dock inte att vi inte står för dessa, utan det är bara ett bidrag för att underlätta voteringsproceduren här i morgon.

Herr talman! Först yrkar jag bifall till den meningsyttring från mig som finns fogad till det här betänkandet. En av de frågor som tas upp här gäller regeringens förslag om att minska anslaget för hemspråksundervisningen. Det här förslaget har såvitt jag förstår inga som helst pedagogiska förtecken. Inte heller visar förslaget på politisk följsamhet. Det finns ju en bred politisk majoritet i denna kammare som arbetar för en förstärkt ställning i skolan för språken. Det gör vi i perspektivet av att vi möter många nya människor också i vår del av världen och av att kontakterna i övrigt internationellt sett ökar och blir allt viktigare. Aktuell språkforskning visar faktiskt på att tillgången till fler språk inte på något sätt skulle strida mot språkutvecklingen i det språk som talas i det land där man lever. Att utveckling och kompetens av varierande grad i flera språk också på ett positivt sätt skulle kunna bidra till en utveckling i identifikationsprocessen när det gäller detta med att uppfatta sig själv visar också aktuell språkforskning. Mot den bakgrunden ter sig regeringens förslag mycket märkligt. Sedan finns det ett annat perspektiv. Ibland hävdas det ju att kommunerna skall ha rätt att själva bestämma hur medlen skall användas. Då är detta utpekande av nedskärningar just på hemspråksundervisningens område ganska anmärkningsvärt.

Men så är det inte. Att, som regeringspartierna gör i den här frågan, säga till kommunerna att dessa skall göra nedskärningar om 120 miljoner kronor på hemspråksundervisningens område är däremot att ge kommunerna pekpinnar. Vi föreslår alltså sektorsbidrag. Men det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna inte ställer upp på det här förslaget, trots att detta ingick som en del av uppgörelsen kring huvudmannaskapet för lärartjänster. Man kan läsa om detta i Riksdagens revisorers senaste rapport om uppföljningen och utvärderingen i skolorna. Det behövs ett kvalitetsprogram för den svenska skolan -- ett slags nationell Marshallhjälp. Allt oftare får vi rapporter om olika nedskärningar på skolans område och om hur dessa slår framför allt mot de svagaste eleverna. Vi i Vänsterpartiet har därför sagt i framlagda förslag att riksdagen borde fatta beslut om införandet av en rekommenderad gräns om högst 25 elever i varje klass. För drygt en vecka sedan besökte jag en högstadieskola. Man berättade där för mig att det till hösten blir 32 elever i varje klass. Undervisningsrummen är inte byggda för 32 elever, vare sig ytmässigt eller fysiskt i övrigt. Det här kommer med stor säkerhet att innebära att befintligt ventilationssystem överbelastas. Detta är inte bara till förfång för inlärningsprocessen, utan det kommer också -- det kan med största säkerhet påstås -- att inverka menligt på elever som har vissa besvär med allergier. Och varför inte se detta i det perspektiv som en tolvårig flicka talade om? Hon sade nämligen till mig: Tänk vad rörigt det skall bli på klasskortet med 32 elever! Men, herr talman, det är kanske så att säga ett perspektiv underifrån. Vi ser kraftiga nedskärningar när det gäller sociala stödområden som är viktiga för skolan. I en kommun finns det t.ex. en skolpsykologtjänst för mer än 3 000 elever -- detta i tider av arbetslöshet och social utslagning. Vi har från Vänsterpartiets sida sagt att det behövs en kraftig uppräkning när det gäller medel för stödinsatser för barn med flerhandikapp, om vi nu skall prata om en skola för alla. Vi behöver förbättra utrustningsstandarden i den svenska skolan. Vi har föreslagit ett statsbidrag om 250 miljoner kronor för att visa att riksdagen menar allvar. Det måste också till en attitydförändring i samhället när det gäller synen på studier och utbildning. Därför är det viktigt att vi sänder ut rätt signaler till de unga människorna. När vi säger att de skall gå till skolan är det också vårt ansvar att erbjuda en så kvalitativt högt stående skola som möjligt. I det här sammanhanget är det också viktigt att ha sektorsbidrag. Det är ett sätt att från den här kammaren hävda likvärdighetsprincipen. Det är ett sätt att lyfta fram det nationella ansvaret för skolpolitiken. Det är ett sätt att motverka otydlighet och politikerförakt. Ett annat ben vi måste gå fram på när det gäller attitydförändring av ett kvalitetsprogram för skolan -- det här handlar delvis om den immateriella delen -- är att försöka få till stånd en diskussion som leder fram till att man jämställer studier med vilken annan arbetsinsats som helst i samhället. De flesta jag pratar med säger: Visst, det är en investering. Då skall de studerande också ha kredit för denna investering. Då skall vi visa att vi menar allvar med att bildning i sig har ett värde. Vi gjorde en trevare i linje med detta och föreslog en försöksverksamhet med sommargymnasier. Tyvärr avstyrker de andra partierna förslaget om försöksverksamhet. Men sommargymnasieverksamhet -- vi lägger oss inte i avtalsfrågor och annat -- skulle kunna vara en signal om att man i det svenska samhället tycker att utbildning är mycket viktig. Den skulle också ge möjligheter för elever i grundskolan och även för gymnasiestuderande att under sommaren utnyttja den kapitalinvestering som skolan är på ett positivt och mer effektivt sätt. Det sägs som ett argument mot försöket med sommargymnasier att man på grund av det statsfinansiella läget inte nu kan anamma förslaget. Men jag skulle gärna avstå en stridsvagn. Då skulle vi kunna driva sommargymnasieverksamhet under flera års tid. Den skulle omfatta många unga människor i vårt samhälle. Den skulle kanske också på sikt kunna ses som ett alternativ eller ett komplement till feriejobb. Jag vet inte om vi är för tidigt ute i den här frågan. Men det är märkligt att detta inte skulle kunna prövas på gymnasienivå när det föreslås kunna prövas på högskolenivå. Den svenska skolan behöver ett rejält kvalitetsprogram. Den behöver viss uppryckning. De svenska ungdomarna behöver få signaler genom att vi talar om hur viktig utbildningen är för deras framtid och för det svenska samhällets framtid.

Herr talman! I all vänlighet tillåter jag mig att först påtala för Eva Johansson att de borgerliga partierna inte alls är beroende av att få nydemokraternas röster bakom sina förslag. Det är tvärtom uteslutande Eva Johanssons eget parti som är i detta direkta beroende av nydemokraternas stöd, utöver stödet från Vänsterpartiet, för att kunna få gehör för sina förslag. Det är alltså först när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Ny demokrati gör gemensam sak mot den samlade borgerligheten som något kan hända. Det samarbetet har vi under hand fått ganska många bevis på, inte minst under senare tid. Det är väl ändå rimligt, Eva Johansson, att man sopar rent framför den egna dörren innan man anklagar andra. Till ärendet. Vi har i Sverige invandrarelever från mer än hundra andra länder, som erhåller undervisning och studiehandledning på sitt hemspråk inom grundskolans och gymnasieskolans ram. I grundskolan kan detta ges såväl inom som utom timplanebunden tid och i gymnasieskolan i form av utökad studietid, som individuellt val eller som ersättning för undervisning i språk 2 och 3. Sverige torde vara ett av de länder som relativt sett satsar mest medel när det gäller att ge hemspråksundervisning i våra skolor. Det påståendet äger sin giltighet även efter ett riksdagsbeslut om en minskning av statsbidraget med 120 miljoner kronor i enlighet med regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Detta gäller också i fortsättningen, när de nya läroplanerna träder i kraft. Då kommer hemspråksundervisningen att ingå i skolans språkprogram även på grundskolan. Vi fäster alltså största avseende vid betydelsen och värdet av hemspråksundervisningen. Det råder också betydande samförstånd härom i riksdagen med undantag för nydemokraterna, vars invandrarfientliga inställning aldrig förnekar sig. Men när man tar del av argumenteringen från socialdemokratiskt och vänsterpartistiskt håll låter det som om allt vad hemspråksundervisning heter raseras genom den föreslagna åtgärden om en begränsning av rätten till sådan undervisning till sju år och det minskade statsbidraget i enlighet därmed. Enligt den argumenteringen tycks de sju åren betyda närmast ingenting alls, medan all betydelse tycks ligga i de följande åren och de 120 miljoner kronorna. Så är det förvisso inte. För det första kan vi konstatera att den nu föreslagna specifika åtgärden gäller läsåret 1994/95. Därefter träder den nya läroplanen för grundskolan i kraft, vilket innebär att hemspråksundervisning kan ges såväl som B-språk som inom ramen för elevens fria val. Den kan också vara en lokalt utformad profilering vid skolan. Den s.k. sjuårsbegränsningen kommer därför endast att kunna tillämpas när det gäller undervisning utanför timplanen. För det andra är den föreslagna begränsningen en minimireglering. Hemspråksundervisningen kan alltså föregå under en längre tid än sju år när särskilda skäl härför föreligger. Därtill kommer att studiehandledningen på hemspråk alls inte berörs av förslaget. Där föreslås således ingen begränsning. För det tredje undantas elever med finska som hemspråk. Detsamma gäller elever från övriga nordiska länder när behov föreligger. Och det gäller också för samiska, tornedalsfinska och zigenska elever. Det påstådda hotet mot hemspråksundervisningen saknar således all rimlig grund. I sammanhanget vill jag också påtala den beställning om översyn av hemspråksundervisningen som utskottet föreslår att riksdagen skall göra hos regeringen. Det har från skilda håll ifrågasatts om hemspråksundervisningen verkligen leder fram till den tvåspråkighet hos eleverna som det finns all anledning att eftersträva. Den förda debatten ger enligt utskottets mening anledning till en grundlig översyn, där hemspråksundervisningens ställning blir föremål för en allsidig belysning. Inte minst gäller detta undervisningens betydelse för inlärningen av svenska språket. Det är således viktigt att den begärda översynen genomförs och snarast möjligt redovisas för regeringen. Socialdemokraterna har i sin partimotion ifrågasatt om skolan uppfyller kravet på en likvärdig utbildning. Förändringarna av skolans styrsystem och ändrade principer för resursfördelningen har enligt motionärerna väckt farhågor för att skolan inte längre kan garantera likvärdigheten. Skolverket bör därför få i uppdrag att göra en utvärdering. Det är givetvis viktigt att den i skollagen fastlagda rätten till likvärdig utbildning garanteras. Det ankommer på Skolverket att nogsamt beakta att så sker. Som redovisas i utskottsbetänkandet pågår för närvarande ett omfattande utvärderingsarbete inom Skolverket rörande kunskapsöversikter, metodöversikter och metodutveckling för belysning just av begreppet likvärdig utbildning. Den av motionärerna begärda utvärderingen har såleds redan kommit till stånd. I den socialdemokratiska partimotionen behandlas också frågorna om ökat elev och föräldrainflytande i såväl skolan som i utbildningen av lärare och skolledare. Utskottet har nyligen i samband med läroplansarbetet i ett tillkännagivande till regeringen begärt en ordentlig belysning av frågan om att stärka elevernas och föräldrarnas inflytande i skolan, och riksdagen har fattat beslut i enlighet härmed. Alldeles självklart kommer därvid de av motionärerna framförda synpunkterna att tas upp till behandling. Det finns därför ingen anledning till ytterligare uttalanden från riksdagen i dessa avseenden. Herr talman! Regeringen har i budgetpropositionen aviserat att lägga förslag om utbildningsinsatser inom bl.a. gymnasieskolan och komvux i kompletteringspropositionen. Från socialdemokratiskt håll har yrkats att riksdagen redan nu skall ta ställning till extrainsatser inom båda dessa områden. Utskottet anser det vara rimligt att invänta kompletteringspropositionen innan definitiv ställning tas och avvisar alltså de socialdemokratiska förslagen. Utskottet finner också anledning att tillbakavisa det socialdemokratiska förslaget om en nedskärning av det av regeringen föreslagna bidraget till svensk undervisning i utlandet. Regeringsförslaget bygger på ett ställningstagande av riksdagen under föregående riksmöte, enligt vilket staten skulle ge ett visst ökat anslag till utlandsskolorna. Skälet härför var att endast täckte ca 30 % av dessa skolors samlade driftkostnader. Enligt utskottets mening är det därför självklart att den av riksdagen gjorda beställningen skall respekteras och att regeringens förslag således skall godkännas. Herr talman!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
Herr talman! Hans Nyhage förnekar med viss emfas att det har förekommit någon uppgörelse med Ny demokrati som lett fram till det olycksaliga förslaget om att skära ned resurserna till hemspråksundervisningen. Jag måste säga att det gör det hela ännu värre för Hans Nyhage. Det betyder ju att han och hans partivänner själva har hittat på detta, utan hjälp från Ny demokrati. Varför skulle det ha lett till ett så illa beskrivet och berett förslag som det här? På några få rader säger man att man vill beskära hemspråksundervisningen för den aktuella gruppen elever med en tredjedel av resurserna. Det är ett mycket omfattande förslag. Just på grund av att studiehandledningen och en del av hemspråksundervisningen undantas, nämligen den för de nordiska eleverna, får förslaget så mycket större konsekvenser för alla de utomnordiska elever som det faktiskt koncentreras till Hittade ni verkligen på detta själva, Hans Nyhage? Är det Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och kds egen vilja att det skulle bli på det här sättet? I så fall är det värre än vad jag någonsin kunnat tro. Hans Nyhage säger att det ordnar sig läsåret 1995/96, för då går vi in i den nya läroplanen. Jo, det gör vi, det vet jag också. Men grejen är den, Hans Nyhage, att ni faktiskt plockat bort resurserna från skolan. Ni har inte andats om att ni under nästa år har för avsikt att ta upp resurserna igen. Alldeles oavsett i vilka former den här undervisningen skall ges kommer lärarna att vilja ha betalt. Det kommer naturligtvis att innebära även en del andra kostnader. Det är ingen bra tröst för dem som är intresserade av att ha kvar en bra hemspråksundervisning. Det enda rimliga är att behålla undervisningsresurserna och se till att de används på det sätt som är vettigast i varje enskilt fall. Invandrarelever har naturligtvis sinsemellan litet olika behov. Därför kan det vara klokt att se till att avreglera verksamheten så att man kan få en mer flexibel användning av resurserna. Men ni tar bort dem. Det är detta som är det riktigt allvarliga med ert förslag. Jag vill veta, Hans Nyhage, om det verkligen är ni som har hittat på detta.
Herr talman! Den borgerliga regeringen har lagt fram sitt förslag. Den borgerliga regeringen och de borgerliga partier som ingår i den står bakom förslaget. Det är det förslaget vi har behandlat i utskottet. Det framgår av utskottsbetänkandet att nydemokraterna har en egen reservation på det här området med en helt annan inriktning än regeringspartiernas förslag. Självklart står vi inom borgerligheten bakom det förslag som vi har redovisat i utskottsbetänkandet, utan hänsyn tagen till nydemokraterna. Det är återigen inte vi som behöver nydemokraternas röster för att få igenom våra förslag. Det är uteslutande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som i skön förbrödring behöver det stödet för att få igenom förslagen. Riksdagen har tagit ställning till läroplanen för grundskolan. Av den läroplanen framgår precis hur timtalen skall fördelas, vilka ämnen som skall ingå och vilken undervisning som skall ges. Det är alldeles självklart att resurser skall ställas till förfogande för genomförande av denna undervisning. Inom den nya läroplanens ram finns det alltså utomordentliga möjligheter för invandrareleverna att på skilda sätt få hemspråksundervisning. Jag förstår inte ärligt talat argumenteringen att vi icke ställer resurser till förfogande för genomförande av läroplanen.
Herr talman! Hans Nyhage säger att det enbart är Socialdemokraterna som behöver nydemokraternas röster för att få igenom sin politik. I det här fallet drömmer jag inte, Hans Nyhage, om att vi någonsin skulle kunna komma överens med Ny demokrati. Vi är inte heller beredda på samma sätt som regeringen och Hans Nyhage tydligen är att gå Ny demokrati till mötes genom att ta bort en tredjedel av resurserna för hemspråksundervisningen. Ny demokrati har visserligen föreslagit att alla resurser skulle slopas. Men ni har gått Ny demokrati till mötes med att ta bort en tredjedel av resurserna och att lägga ut den besparingen på den grupp av invandrarelever som kanske har det allra största behovet. Det är den grupp invandrarelever som nyligen har kommit till Sverige och som kommer från vitt skilda kulturer och språkområden. Det är bra om det sätts in resurser så att skolan kan garantera den här undervisningen enligt den nya läroplanen. Då är det desto viktigare att det blir så som vi har understrukit i vår reservation 1, att det inte får vara en förutsättning för att invandrarelever skall få hemspråksundervisning att de kan bilda lika stora undervisningsgrupper som det med stor sannolikhet kommer att krävas för andra tillval, både i egna val och i språktillvalen. Skolan kommer inte att ha resurser med den nuvarande tilldelningen för små undervisningsgrupper. Det kommer att ställas krav på att grupperna blir stora. Annars kommer inte undervisning att kunna erbjudas. Är Hans Nyhage medveten om detta, eller ligger det i förslaget att det egentligen bara är barnen från de stora språkgrupperna som kommer att erbjudas hemspråksundervisning i
Herr talman! Vi får väl se hur det förehåller sig med samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Ny demokrati när riksdagen skall ta ställning till husläkarfrågan. Det är alltså återigen inte vi som är beroende av Ny demokratis röster -- jag upprepar det. Vi gör inga som helst undantag för några elever varifrån än de kommer när det gäller rätten till hemspråksundervisning, icke något. Vi öppnar möjligheter för alla elever, oavsett från vilket land de har kommit till Sverige, att få den undervisningen. Men vi anser det vara rimligt att frågan behandlas på det sätt som har föreslagits i propositionen -- så mycket mer som helt andra möjligheter efter ett år öppnar sig på detta område. Det är ingen idé att påstå att en nedskärning om 120 miljoner kronor på det här anslaget skulle äventyra hela hemspråksundervisningen. Det är ingen mening med att påstå att undervisning i sju år inte skulle betyda något. De sju åren betyder kolossalt mycket i sammanhanget. De 120 miljonerna är inte avgörande för undervisningens genomförande. Jag avvisar bestämt alla påståenden om att en nedskärning av resurserna till hemspråksundervisningen äventyrar undervisningen på det sätt som det framställs från socialdemokratiskt håll.

Herr talman! Angående diskussionen om Ny demokratis stöd hit eller dit vill jag säga att det ger sig på sikt. Hans Nyhage talar om hemspråksundervisning i sju år. Det som oroar mig är att ni egentligen saknar underlag för att sätta denna gräns. Det aviseras en utredning. Det är gott och väl. Varför då kraftigt förändra villkoren, om man vill ha en utvärdering och vill se var det är rätt att hamna när det gäller tidsutdräkt? Jag läste i dag att regeringen aviserar en översyn av invandrarelevernas kunskaper i svenska språket. Är det fråga om en och samma utredning? Jag skulle gärna vilja få reda på det genom utskottets ordförande. Vad som också oroar mig är att det här ger fel signaler till våra nya unga människor. Innebär detta att regeringen också från direkt statligt håll slår in på en nedskärningsväg? Är det den vägen man skall få Europas bästa skola? Moderaterna, som styr och ställer i Utbildningsdepartementet och inom utbildningspolitiken, är ju inte alldeles oerfarna när det gäller nedskärningar riktade direkt mot skolan. Jag skall ge ett par exempel. År 1983 var ni med att införa särskilt veckotimspris just för hemspråksundervisningen. Det innebar en minskning med 290 miljoner. Jag skulle kunna ge fyra fem olika exempel på att ni mellan 1982 och 1984 biträdde nedskärningar inom skolan som uppgick inemot 1 miljard kronor. Är det en svängning i er utbildningspolitik när det gäller de ekonomiska förutsättningarna och villkoren ute i skolan som vi nu ser? Jag kan inte tolka det på annat sätt, eftersom man så klart och tydligt pekar ut ett särskilt område, i det här fallet hemspråksundervisningen där vi ändå har haft en viss tradition. Jag skall säga för säkerhets skull att det var förslag från den socialdemokratiska regeringen som biträddes av Moderaterna. Det kan vara intressant med tanke på tidigare replikskiften här.
Herr talman! Jag vill först erinra Björn Samuelson om att vi i Sverige satsar mer medel på skolundervisningen än vad man gör i de allra flesta länder. Det påståendet kvarstår även efter gjorda nedskärningar. Nedskärningarna har inte tillkommit för nöjes skull. De har tillkommit därför att det tidigare i det här landet förts en ekonomisk politik, med stöd av Vänsterpartiet, som gjort det alldeles nödvändigt att nu göra dessa besparingar. Vi har inte tillräckligt med inkomster i det här landet för att klara alla de utgifter som åvilar oss. Låt mig erinra Björn Samuelson om att vi dagligen lever för 500 miljoner kronor mer än vad vi får in i inkomster. Det borde föranleda en viss självkritik hos Björn Samuelson. När det gäller den undervisning i sju år som vi nu talar om vill jag påpeka följande. Om man bedömer att behov föreligger för eleverna att få ytterligare undervisning, så skall de få det. Det är alltså ingen kategorisk gräns satt efter dessa sju år. Jag påpekar också att olika möjligheter ju kommer att öppnas för dessa elever att få sitt undervisningsbehov tillgodosett. Av någon anledning glöms det bort från socialdemokratiskt håll och vänsterpartihåll i det här sammanhanget.
Herr talman! Mer medel satsar vi i Sverige på skolan än andra jämförbara länder, säger Hans Nyhage. Vi från Vänsterpartiets sida tycker att det är alldeles rätt. Vi är också beredda att satsa mer pengar på den svenska skolan därför att vi tycker att det är så oerhört viktigt. Därför biträder vi heller inte den riktade nedskärning om 120 miljoner inom hemspråksundervisningen som regeringen föreslår. Hans Nyhages siffror visar att det är ''felräkningspengar'' i sammanhanget. Vi tycker också att man med det här förslaget skickar ut fel signaler ut i skolan. Om vi vill satsa på språkutbildningen och göra vettiga utvärderingar utifrån vettiga premisser, bjuder logiken på att man inte pekar ut hemspråksundervisningen, såsom har gjorts i det här fallet. Jag tror att Sverige klarar sig, herr talman, om vi satsar 120 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslår på hemspråksundervisningen. Vi från Vänsterpartiets sida återkommer i denna fråga. Om vi kan påverka en ny majoritet i denna kammare, kommer vi att arbeta för att dessa medel till hemspråksundervisningen i kommunerna återförs så snabbt som möjligt.
Herr talman! Vi har inte råd, säger Hans Nyhage, och drar den vanliga skivan om att det är så illa beställt med ekonomin. Det har blivit så med åren. Men det handlar inte om att ha råd eller inte. Det här rör sig om en investering i goda språkkunskaper för en grupp elever som annars kommer att få det mycket svårt. Det handlar också om en prioritering gentemot andra områden. Det var inte så länge sedan som ni ansåg att vi i Sverige hade råd att avstå från skatteinkomster ifrån dem som har det allra bäst i det här landet. Ni har sänkt skatterna för höginkomsttagare, kapitalägare, aktieägare och andra med mycket stora belopp, uppemot 25 miljarder. Då fanns det råd. Tänk litet grand på saken till i morgon, om vi verkligen har råd att genomföra den här försämringen, Hans Nyhage. Voteringen är inte förrän i morgon, så det finns tid att tänka över saken ännu en gång. Jag kan i och för sig förstå om man känner sig bunden. Men det behöver ni faktiskt inte göra, eftersom de som ni gjorde upp med har svikit snart sagt alla sina löften till er. Så det gör nog ingenting om regeringspartierna sviker ett av sina löften till
Herr talman! Med bestämdhet påstår jag att den investering i språkkunskaper som Eva Johansson talade om och som är oerhört viktig kommer att genomföras mycket kraftfullt även i framtiden. Det är jag alldeles övertygad om. Inte minst utformningen av de nya läroplanerna vittnar ju om detta. Herr talman! De skattesänkningar som regeringen har föreslagit och som har genomförts syftar till att sanera svensk ekonomi, att skapa förutsättningar för arbete åt fler människor, att ge möjligheter för Sverige att på ett bättre sätt konkurrera på världsmarknaden och därmed till att öka landets inkomster. Med ökade inkomster till vårt land ökar också möjligheterna att avsätta ytterligare medel till det svenska skolväsendet. Det är underligt att man inte kan förstå det sambandet, måste jag säga. Mot bakgrund av den ekonomiska politik som fördes under 80 och 90-talet är det alldeles nödvändigt att detta nu sker.
Herr talman! Det är faktiskt inte alldeles enkelt att förstå sambandet mellan att satsa rejäla resurser på hemspråksundervisningen, där det nu kommer att saknas 120 miljoner kronor, och den skattesänkning som innebar att Hennes & Mauritz ägare på ett bräde fick en personlig skattesänkning på 95 miljoner kronor. Bara den sänkningen hade nästan räckt till att betala hemspråksundervisningen. Jag är inte säker på att det går att föra över dessa pengar. Men vore det så enkelt, vore det bra. Men det krävs politiska beslut, och ett sådant kan vi fatta i morgon. Som sagt var: Följ ett god råd: Tänk på saken!
Herr talman! Jag inser till fullo att Eva Johansson inte kan se sambandet mellan skattsänkningar för näringslivet och sysselsättning.

Herr talman! Den viktigaste arbetsuppgiften på miljöns område för oss politiker är att ge förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling som ger människorna en god hälsa och ett tryggt liv, en utveckling som inte tär på jordens resurser och som inte sätter oss i skuld till kommande generationer eller till människor i andra länder. Jag tror att vi alla är överens om målen, men vägarna dit skiljer sig mellan de politiska blocken. Det märks inte minst i den borgerliga regeringens hantering av miljöfrågorna. Ett exempel på detta är att regeringen ständigt återkommer till ekonomiska styrmedel, men att inget konkret sker på området. Gröna jobb och gröna investeringar lyser med sin frånvaro. På miljöområdet klarar inte regeringen av att omsätta sina tankar i genomförbara förslag. Tydligast märks skillnaden mellan borgerlig och socialdemokratisk miljöpolitik när det gäller jordoch skogsbruk, där borgarnas markägarintressen dominerar över miljöhänsynen. Trots att regeringen nu verkar acceptera sektorsansvaret för miljön gentemot industrin har det inte gått att få något genomslag för detta inom de ariella näringarna. Under socialdemokraternas senaste regeringsperiod fördes en mycket aktiv miljöpolitik. Det innebar att svensk industri blev världsledande på många områden. Nu har tyvärr svensk teknik och teknisk utveckling hamnat på efterkälken. I stället har vi från en ledande plats i miljöpolitiken kommit långt efter i många frågor. En av dessa frågor fick vi exempel på i Rapport i går kväll i ett inslag från Danmark, där man återvinner 80 % av material från husrivning, men också material från vägar och liknande. Man berättade att detta var mycket lönsamt. Arbete och miljö är de två viktigaste frågorna för våra ungdomar. I en situation när många går arbetslösa borde man ta chansen att se till att de arbetsuppgifter som ändå måste göras och som kommer att bli mycket dyrare att genomföra när konjunkturen vänder uppåt igen utfördes. Vi har i våra reservationer 1 och 2 pekat på en mängd sådana arbetsuppgifter och anvisar sammanlagt en summa på 660 miljoner kronor till Naturvårdsverket för att finansiera dessa. Inventeringsarbete, skötsel av naturreservat, restaurering av kulturmiljöer o.d. är exempel på beprövade sysselsättningar som kan bekostas av AMS-medel. Regeringen borde ha stimulerat till tidigareläggning av vissa angelägna arbeten. Det gäller bl.a. reinvesteringar i kommunernas läckande vatten och avloppsledningar, där Naturvårdsverket under förra veckan redovisade ett behov av insatser för 20 miljarder kronor. De sammanlagt 310 miljoner som vi anvisar till enskilda avloppsanläggningar och kommunernas VA-nät framstår naturligtvis i det ljuset som alldeles för litet, men vi skulle i vart fall kunna få i gång arbetet. En lika angelägen fråga är sanering av inomhusmiljön i kommunernas fastighetsbestånd. 1993:65) gör Bullerutredningen den bedömningen att man med åtgärder under en tioårsperiod och till en kostnad av 800 miljoner kronor per år kan komma till rätta med de mest allvarliga bullerproblemen i befintlig bebyggelse. Bullersanering är därför ytterligare ett område som lämpligen kan bli föremål för sysselsättningsåtgärder. Arbetet med bullervallar, insättning av treglasfönster och isolering av fasader ger anläggnings och byggjobb. Under den förra lågkonjunkturen utfördes betydelsefulla natur och kulturvårdande insatser. Över hela vårt land finns dessutom en rad mindre projekt med angelägna byggnationer, inventeringar m.m. Det är särskilt två av dessa som vi vill uppmärksamma. Det ena projektet är en besöksanläggning vid den fina fågelsjön Tåkern. Kostnaden för denna anläggning är beräknad till cirka 10 miljoner kronor exklusive projektering. Vi föreslår att 8 miljoner extra lämnas till denna anläggning. Det andra projektet är ett försöksprojekt med hövder för att minska stranderosionen i Skåne. Projektet bekostas i dag till största delen av de berörda kommunerna och av villaägarna i området. Naturvårdsverket har beviljat forskningsmedel för en studie om anläggningarnas påverkan på naturen. Den totala kostnaden för projektet är beräknad till 18 miljoner kronor. Vi föreslår att riksdagen anvisar 7 miljoner kronor för att bidra till försöken att stoppa stranderosionen. Naturvårdsverket bör få i uppdrag att samordna och prioritera de miljöinvesteringar som görs av kommunerna. Sanering av förorenad mark är ett av de områden som under rådande lågkonjunktur kan verka sysselsättningsskapande. Som exempel på saneringsobjekt kan nämnas Sala, där marken är kontaminerad av bly från gammal gruvdrift och slagghögar. Avsikten är att schakta bort det översta markskiktet med början på lekplatser, skol och daghemsgårdar. Enbart i Sala innebär saneringen kostnader på flera hundra miljoner kronor, och den kan beräknas sysselsätta åtminstone några hundra personer. I andra fall krävs betydligt mer avancerade metoder för att komma till rätta med problemen. I vår reservation 12 anvisar vi 100 miljoner utöver regeringens förslag för saneringsåtgärder. Sammntaget skulle de av oss föreslagna insatserna ge tiotusentals värdefulla arbetsuppgifter för arbetslösa människor. Jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer. Herr talman! Skogsbruket har ansvar för miljön och den biologiska mångfalden, enligt de allmänna hänsynsregler som finns i skogsvårdslagen. Vi socialdemokrater anser dock att även skogsnäringen skall ha ett ekonomiskt sektorsansvar för naturvården enligt principen om användarnas betalningsansvar. I vår motion om biologisk mångfald föreslog vi en utredning för utformning av en solidarisk och rättvis natur och skogsbruksavgift. Det kravet står fast, eftersom skogen i form av orörd mark för forskning samt för friluftslivet är av vitalt intresse för samhället. Staten bör inte frånhända sig ansvaret för naturvården. Behovet av att öka de ekonomiska resurserna för intrångsersättning och inköp av naturreservat är stort. Som föreslås i vår reservation 6 bör anslaget för inköp av mark öka med 22 miljoner kronor. Det ideella arbete som utförs av landet jägare när det gäller provtagning på och rapportering av älgar som har insjuknat eller dött i den s.k älgsjukan är av mycket stor vikt. Forskningen om denna sjukdom måste emellertid ges en högre prioritet än vad den har i dag. Resurser måste kunna avsättas i sådan omfattning att motåtgärder kan vidtas och eventulla samband mellan sjukdomen och förändringar i miljön kan klarläggas. Det är glädjande att utskottet har kunnat komma överens om ett tillkännagivande till regeringen i den här frågan. Däremot tycker jag att det är litet konstigt att man, samtidigt som ett enigt utskott understryker allvaret i situationen och också betonar riskerna för spridning till andra djurarter, inte drar konsekvenserna fullt ut. Ett tillkännagivande till regeringen är okej, men det ger inga pengar. Vi vill för vår del avsätta särskilda pengar till forskningen för att arbetet skall kunna intensifieras. I reservation 8 föreslår vi 2 miljoner kronor för detta ändamål. Om de övriga partier som står bakom tillkännagivandet verkligen menar allvar, borde också de vara med att tillstyrka dessa pengar. Formerna för NOLA och landskapsvårdsstöd som infördes av socialdemokraterna har successivt utvidgats, och stöden utgör i dag permanenta inslag i naturvårdspolitiken. Stödet är viktigt också av regionalpolitiska skäl, eftersom de största bevarandevärdena finns i skogs och mellanbygderna. Som föreslås i reservation 10 bör för nästa budgetår ytterligare 50 miljoner kronor anvisas för det ändamålet. Mitt anförande hittills och våra reservationer handlar mest om gröna jobb. Vår motion Jo694, som jag rekommenderar till noggrann läsning, innehåller en beskrivning av vår politik i vidare mening och en påminnelse om krav som vi under denna mandatperiod ställt i olika sammanhang. Miljöpolitiken i EU, Östeuropa, kretsloppet och den biologiska mångfalden är områden som socialdemokraterna prioriterar. Den socialdemokratiska miljöpolitiken syftar till miljöhänsyn i alla samhällets sektorer. Därför påbörjade vi en förändring av skattesystemet samt utformade omställningsplaner för energi-, trafikoch avfallspolitiken. Den borgerliga regeringen har tyvärr inte lyckats fullfölja denna politik trots långtgående utfästelser om motsatsen. Vi återkommer till miljöfrågorna i flera debatter under våren. Miljöfrågorna kommer ju in i jordbruks och skogsfrågorna som kommer upp till debatt i morgon. Vårt internationella miljöansvar kommer upp i andra debatter. Både i biståndmotionen och i UNCED-motionen har vi vidareutvecklat våra synpunkter i denna fråga. Vi ser också fram emot den redovisning om miljöarbetet i Östeuropa som aviserats och den proposition om en ny miljöbalk som man lovat skall komma redan denna vecka. Nu vet vi inte när den kommer. Herr talman! Jag vill sluta som jag började. Miljöpolitikens viktigaste uppgifter är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och ge förutsättningar för god hälsa och ett tryggt liv. Den borgerliga fyrpartiregeringen har visat att miljöfrågorna inte kan drivas framåt i en regering som spretar åt alla håll. För miljöns skull måste nästa regering innehålla ett stort mått av socialdemokratisk handlingskraft. Då kan vi ta tillbaka det svenska initiativet i miljöfrågorna. Miljön tål inte fler långbänkar.

Herr talman! I min meningsyttring har jag föreslagit ändringar i 10 av totalt 30 moment. Jag står givetvis bakom dessa. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till meningsyttringen i vad gäller momenten 6, 8, 9, och 23. Det sägs att riksdagens beslut skall få genomslag. Riksdagens beslut skall gälla till dess riksdagen fattar ett nytt beslut. I samband med energiskatteomläggningen konfirmerade riksdagen överenskommelsen att avsätta 500 miljoner kronor för utveckling av energisektorn i miljövänlig riktning. I den proposition som nu lagts fram är det knappast längre fråga om att medlen huvudsakligen skall gå till detta. Det är bara 35 % av det totala beloppet på 500 miljoner kronor som föreslås gå till det ursprungliga ändamålet. Det kan, herr talman, knappast längre vara fråga om ''huvudsakligen''. Merparten av medlen går till andra ändamål: biologisk mångfald, Miljö och naturresursdepartementets förvaltningskostnader, lantmäteriverksamhet, m.m. Det är säkert bra i och för sig, men det är knappast fråga om utveckling av energisektorn i miljövänlig riktning. Att regeringen föreslår ändringar av ett riksdagsbeslut må väl vara hänt. Men att riksdagen i en bisats kommer att gå ifrån ett tidigare beslut utan närmare motivering är mer anmärkningsvärt. Det man kan kräva när det är fråga om en så stor förändring är att regeringen återkommer med en redovisning av hur man skall uppnå riksdagens tidigare beslut. Det finns få sektorer av samhällslivet som har så stor betydelse för miljöarbetet som kommunsektorn. Kommunerna har naturligtvis kommit olika långt i miljöarbete. Trots att vi har lagar är vissa kommuner ganska senfärdiga med att uppfylla kraven. Det gäller t.ex. avfallsplaner. Det finns fortfarande kommuner som inte har antagit avfallsplaner. En del har gjort det på ett ambitiöst och korrekt sätt. En del har gjort det mera med vänster hand. Man har hyrt in konsulter som har presenterat en plan som har ställts i hyllan, uppenbarligen utan ambitioner att uppfylla det som riksdagen har avsett. Vi i Vänsterpartiet tycker att de kommuner som har visat senfärdighet skall förmås att driva miljöarbetet mer effektivt och kraftfullt. Många verksamheter som påverkar miljön negativt står i dag utanför samhällets tillsyn. Det är kommunerna som måste dra det tyngsta lasset på detta område. Vi bör alltså analysera möjligheterna att höja den kommunala ambitionsnivån inom miljöskyddsverksamheten. Knappast någon fråga har fått så mycket uppmärksamhet som försurningen, och det med rätta. Det är ett av de mest akuta miljöproblemen. Situationen förvärras sakta men säkert. Kalkningsprogrammen omfattar i dag omkring 5 000 sjöar. Vi vet att vi åtminstone behöver titta närmare på det tredubbla antalet sjöar, plus ett mycket stort antal kilometer rinnande vatten. Dessa vatten är skadade. Skadorna kan inte i och för sig åtgärdas med kalkning. Vi lindrar symtomen. Men det än ändå viktigt att detta kommer igång på ett helt annat sätt än vad vi hittills har kunnat göra. Behovet av nykalkning är särskilt stort i Norrlands inland. Eftersom jag representerar Norrland, tvingas jag åter konstatera att frågan om var makten ligger i Sverige även här får ett uttryck. Situationen är så pass allvarlig att vi kanske kommer att tvingas till en storskalig markkalkning. En sådan kalkning förutsätter givetvis mera forskning. Medel till detta har vi inte. Det belopp som föreslås i propositionen är otillräckligt. Vi i Vänsterpartiet föreslår ytterligare 50 miljoner för kalkningsverksamheten. Ytterligare en faktor som är av stor betydelse både för Sveriges rykte som miljömedvetet land och för vår närmaste omgivning är situationen Östersjöregionen. Här finns en betydande verbal stimulans. Vi menar däremot att det som krävs är av en helt annan dignitet. Vi i Vänsterpartiet föreslår 200 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Kostnaderna stiger för varje år. Regeringen föreslår drygt 190 miljoner. Det är knappast någonting som kan ändra på den allvarliga situationen för Östersjön. Om vi nu utgår från att miljön inte förbättras av verbalt stöd, utan att det är genom att anslå pengar som staten kan påverka situationen, är detta ett område som verkligen kan sägas vara eftersatt. I detta sammanhang kan jag heller inte undgå att kommentera Ny demokratis ställningstagande i den politiska debatten. Alla partier säger sig vara miljöpartier. Ny demokrati har i samtliga sina reservationer till detta betänkande föreslagit minskningar av regeringens föreslagna medelstilldelning. På en punkt, när det gäller åtgärder som inte kostar någonting, kan man kosta på sig det verbala stödet. I fråga om de styrmedel som riksdagen har -- lag och att ge anslag -- kan vi konstatera var intresset från Ny demokratis sida ligger. Det är fråga om verbalt stöd och ingenting annat.

Herr talman! Man blir inte ett bättre miljöparti för att man lånar upp pengar och ytterligare förvärrar statsskulden och sedan talar gott om miljön, Jan Jennehag. Det är att lägga bördan på kommande generationer. Det är ni i Vänsterpartiet i och för sig inte ensamma om. Det var ett mycket dåligt argument att säga att Ny demokrati på det sättet inte är ett miljöparti. Ny demokrati har heller aldrig varit ett miljöparti, men vi är måna om miljön. Det tror jag är mycket bättre. Ny demokrati anser att ju större konsumenternas makt blir, desto mindre byråkrati krävs. Det för med sig att vi anser att Naturvårdsverket har spelat ut sin roll i den form det har i dag. Detta är en målinriktning till år 2000, varför vi inte har specifierat vilka delar som bör bantas. Vi anser att man i den nuvarande budgeten bör dra ner anslaget med 8 miljoner i förhållande till regeringens förslag. När man sedan ser hur Socialdemokraterna har förslag om ytterligare hundratals miljoner till Naturvårdsverket blir man förvånad. Varifrån tar ni pengar till detta? Bara därför att miljöfrågor nu är i ropet är det väl inte försvarbart att låna upp ytterligare hundratals miljoner som kommande generationer skall betala igen? Detta tyder endast på miljöpopulism. Det får stå både för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Jag tror att svenska folket ser igenom miljöpopulism med tiden. Sådana dubbla budskap som ni använder är inte snyggt. Ny demokrati anser att man bör sätta in resurser där de gör mest nytta per insatt krona. Därför är det angeläget att stora resurser används i Östersjöområdet, där behovet ligger på uppskattningsvis 150 miljarder. Vi vill se en mer direkt och konkret miljösatsning på reningsverk, där svenska företag kan leverera materiel. Vi i Ny demokrati har föreslagit en satsning på ett reningsverk i floden Wisla med 75 miljoner i vår biståndsbudget. Vi anvisar alltså pengar till detta från biståndet. Det Jan Jennehag säger är riktigt. Vi har föreslagit en neddragning av de flesta anslag med 2 %. Det gör vi med anledning av det statsfinansiella läget. Man kan inte lägga på kommande generationer hur mycket bördor som helst. Det är nödvändigt att ålägga myndigheterna mera långtgående produktivitets och kreativitetskrav än vad regeringen föreslår. Vi står naturligtvis bakom alla reservationer, men för att spara tid yrkar vi endast bifall till reservationerna 3, 4 och 14.

Herr talman! Max Montalvo säger att det som krävs exempelvis vad gäller Östersjöregionen är direkta och konkreta miljöinsatser. Förutsättningen är tydligen att det inte skall kosta staten någonting. Andra skall betala. Det är oklart hur. Jag utgår från att huvuddelen av de åtgärder som behövs inte i vanlig mening är företagsekonomiskt lönsamma på kort sikt. Då kommer vi in på bördan till kommande generationer. Jag menar att det sämsta vi kan göra är att överlåta en förstörd miljö till kommande generationer. Ett budgetunderskott kan vara allvarligt nog, men i valet mellan dessa två icke önskvärda ting måste vi ändå försöka rangordna bland de utgifter vi har. Vänsterpartiets ekonomiska politik ger utrymme för miljösatsningar. Dessa satsningar är ett uttryck för den vikt vi lägger vid miljön. Så länge det handlar om verbalt stöd och ospecificerade krav på att andra bör göra någonting är man i miljöpartiet Ny demokrati -- det var väl närmast så Max Montalvo försökte framställa det -- beredd till betydande insatser.
Herr talman! Jag börjar med det sista först, Jan Jennehag. Jag sade inte att vi är ett miljöparti utan att vi är måna om miljön. Det är väl en viss skillnad. Jag tror att det finns en viss skillnad vad gäller populistiska undertoner. Jag har insett att Socialdemokraterna verkligen slår på den stora trumman och framför populistiska synpunkter på detta område. Det är mig bekant sedan länge. Jag sade faktiskt också att vi har föreslagit att man skall anslå 75 miljoner ur biståndsbudgeten. Vi vill ta pengar till miljön från ett område där vi anser att pengarna gör mindre nytta.
Herr talman! Populism kan enligt min mening knappast vara att man är beredd att anslå pengar till miljön och att man vill ta dem från andra samhällsområden. Populism är enligt mitt sätt att se det att tala väl om en sak men avstå från att göra något om det kostar.
Herr talman! Det var roligt att höra. Jag hörde inte Jan Jennehag säga varifrån dessa pengar skall tas när han talade förut. Det var just det jag saknade.

Herr talman! Jag vet inte riktigt vad Max Montalvo menar med miljöpopulism. I vårt parti har vi arbetat aktivt med miljöfrågorna sedan 60-talet. Om det är populism så må det vara hänt. Vi har haft ett mycket aktivt program, och jag tror inte riktigt att det är det som Max Montalvo syftar på när han kallar oss miljöpopulister. Vi tycker också att man skall arbeta efter principen ''mest nytta per insatt krona''. Det är därför vi föreslår att man skall anslå en massa pengar till miljöinvesteringar och miljöarbeten som ändå måste göras. Det är bättre att de görs nu än i en högkonjunktur då det blir mycket dyrare. Dessa arbetsuppgifter är absolut nödvändiga för att vi skall kunna betala av på en skuld som vi har till en kommande generation, nämligen miljöskulden. miljarder förra året, och den är förmodligen mycket högre nu. Någon gång måste vi börja rätta till de problem som finns. Då ingår bl.a. den typ av arbetsuppgifter som jag räknade upp. Jag kan garantera Max Montalvo att varenda krona av dessa pengar finns redovisad i vår ekonomiska motion som väcktes samtidigt som miljömotionen. Vi skapar bl.a. ungefär 90 000 nya arbetsuppgifter. Finansieringen består delvis av en extraskatt för dem som har inkomster över brytpunkten. Den består också i att vi tar tillbaks de pengar som den borgerliga regeringen med Ny demokratis hjälp har skänkt till aktieägare genom sänkta förmögehetsskatter, sänkta aktieskatter osv.
Herr talman! Det var intressant att höra att det kommer en ny extraskatt igen. Det var bra. Jag undrade just hur man i utskottet kan föreslå att vi skall anslå så stora summor utan att egentligen ha någon täckning för det. Vi har fått klart besked på den punkten. Det går inte att vända en trend så hastigt som alla i denna kammare föreslår. Man får vända den mycket långsammare och med ett mer genomarbetade förslag än de som ofta läggs fram här. Man måste ha folket med på alla stora förändringar -- annars blir det ingenting av det. Det ni gör -- står och fäktas om att vara värst vad gäller åtgärder -- är helt och hållet populism.
Herr talman! Jag kan försäkra Max Montalvo om att vi har folket med oss när det gäller denna typ av arbetsuppgifter. Folket kräver att vi som politiker tar itu med de miljöförstöringar som vi genom bristande lagstiftning och bristande åtgärder tyvärr har ställt till med tidigare. Folket vet att det kostar 20 miljarder kronor att reparera dåliga VA ledningar ute i kommunerna, och folket vill att dessa arbeten skall komma i gång så fort som möjligt. Det är ett exempel. Jag trodde faktiskt att Ny demokrati hade uppfattat vad som står i vår ekonomiska motion om en femprocentig värnskatt. Det har ju diskuterats här i kammaren av och till i olika sammahang. Jag rekommenderar Max Montalvo inte bara att läsa våra miljömotioner utan också den ekonomiska. Det kan finnas mycket nyttig läsning där.
Herr talman! Jag tror inte att det är så många av de arbetande människorna som uppskattar en extra skatt eller att man håller på med miljöfrågorna på detta vis. Jag tror att det är många som gillar miljöfrågor när man pratar om det generellt -- det är nog ingen som säger emot -- men att betala höga skatter för att åtgärda miljön i en lågkonjunktur tror jag inte att så många ställer upp på.

Herr talman! Det är precis som Jan Jennehag sade här tidigare. Det sämsta vi kan överlämna till kommande generationer är en förstörd miljö. Det är grunden för det arbete som vi utför i regeringen och i andra sammanhang. Det budgetförslag från Miljödepartementet som vi har att behandla i dag har också denna inriktning. Inga-Britt Johansson sade att det inte har hänt så mycket sedan Socialdemokraterna lämnade regeringsmakten, och att det behövs en socialdemokratisk kraft för att få fart på miljöpolitiken. Jag skulle vilja hävda motsatsen. Det har faktiskt hänt en hel del i miljöpolitiken sedan Socialdemokraterna fick lämna regeringsmakten och överlämna Kretsloppstänkandet fanns inte med i det socialdemokratiska regeringsarbetet. Vi väckte motioner om detta på den tiden, men man ville inte gå in på den vägen. Det är egentligen det enda rätta sättet att komma fram till ett miljöriktigt samhälle. De som producerar varorna har ett ansvar för att börja i rätt ända. Dessa frågor behandlas förresten i nästa betänkande också. Allmänheten måste ta hänsyn och hjälpa till att skapa förutsättningar för en riktig miljöpolitik och en riktig användning av de resurser vi har. Miljödepartementets budget har en omslutning på 1,6 miljarder. Det är en ökning med över 230 miljoner sedan förra året. Det är alltså en utveckling som står i kontrast till det Inga-Britt Johansson tidigare försökte ge sken av. Vi gör kalkningsåtgärder för nästan 200 miljoner -- 198 miljoner noga räknat. Vi gör investeringar i naturreservat på 190 miljoner, och 60 miljoner kan tillkomma utöver det. Domänverksmarker ger också en avsättning som inte är obetydlig. Det återstår en del att göra för att få arbetet så omfattande som vi egentligen vill ha det. Jordbruksutskottet påpekade detta när beslutet om Domänverkets bolagisering fattades. Det gjordes redovisningar både från departementet och Det är inte bara det som står i budgetpropositionen som är viktigt i det sammanhanget. Regeringen är i stort sett klar med ett regleringsbrev där man avsätter 330 miljoner kronor till ett ROT-program för att förbättra miljön i bostadsområden. Det gäller buller, allergier, radonsanering av fastigheter och att kretslopssanpassa olika typer av bostäder. Det här är alltså pengar som kommer att skapa en hel del av de jobb som Inga-Britt Johansson talade om och som då skall sättas i relation till det som står i de socialdemokratiska reservationerna. Det är litet grand samma pengar och samma möjligheter det handlar om. När det gäller bullerfrågor, som Inga-Britt Johansson pratade om och som det också står om i reservationerna, är det kanske riktigt att påpeka att dessa frågor var en följetong under den tid vi hade en socialdemokratisk regering. Riksdagen påpekade gång på gång att man borde göra någonting åt bullerproblemen, men regeringen var inte särskilt intresserad av att göra något. Sedan har det kommit en utredning, och det är den utredningens resultat som Socialdemokraterna nu faller tillbaka på, vilket också regeringen kommer att göra. Bullret är ett angeläget problem, men Socialdemokraterna har inte gått i första ledet för att lösa det. De satt och bromsade så länge de hade chans att göra det. Som jag sade, är det inte bara den nu aktuella propositionen som är viktig i sammanhanget. Vi har ju haft en hel del andra propositioner också. Den om kretslopp var avgörande för att miljöfrågorna skulle komma framåt. Vi har hela resonemanget i finansplanen om en uthållig utveckling, där miljöfrågorna har kommit in i den ekonomiska politiken. Det är ett stort framsteg, som är nödvändigt för att vi skall få ordentlig acceptans för miljöfrågorna också i det sammanhanget. Vi har antagit en proposition om klimatfrågorna. Vi har nu snart att behandla en proposition om miljöfarligt avfall. Stora satsningar har gjorts på biobränsle under den borgerliga regeringstiden, och det har skett en kraftig ökning av nyttjandet av biobränslen som vi inte har sett tidigare. Det startade litet grand någon gång i slutet av 70-talet och början av 80-talet. När vi sedan fick en socialdemokratisk regering, avstannade verksamheten, men nu har den tagit fart igen. Skatteväxling kommer det en proposition om. Det kommer också en om miljöskulden, som Inga-Britt Johansson var inne på. Här har gjorts en del saker i fråga om skatteväxling. Koldioxidavgiften är en sådan, och det finns en del annat också. I kompletteringspropositionen kommer det pengar till sanering av miljöskadade områden. Vi täcker in hela det område som berörs i de socialdemokratiska reservationerna. Allt det som tas upp där kommer att genomföras på något sätt. I propositionen som vi nu behandlar finns också särskilda satsningar på biologisk mångfald. Det startas en verksamhet i SLU när det gäller biologisk mångfald, och pengar förs över dit. Vi får en satsning med 6 miljoner kronor på Nordens ark för att bevara hotade djurarter. Vi får också pengar till att slutföra inventeringen av våtmarken, även det en följetong under den tid då vi hade socialdemokratisk regering. Det är ett arbete som har hållit på mycket länge och som har varit ganska segt, men nu kommer pengar för att man skall kunna slutföra det. Det sker alltså en satsning på biologisk mångfald som är i storleksordningen drygt 30 miljoner kronor. I betänkandet gör utskottet ett uttalande om älgsjukan. Den är ett bekymmer, och det är viktigt att de instanser som har att hantera frågan avsätter de medel som behövs. Inga-Britt Johansson gjorde ett litet nummer av att vi gör ett uttalande men inte skickar med några pengar. Om vi skickar med pengar är det naturligtvis starkare, det skall jag erkänna. Men å andra sidan finns det pengar i systemet, och de 2 miljoner som Socialdemokraterna föreslår kanske inte räcker heller. Vad som är sagt här är att de som har att jobba med frågorna också måste avsätta medel för att kunna slutföra arbetet. Det tror jag är möjligt att göra. Med de här orden vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet om Miljödepartementets budget. Men, herr talman, jag kanske skall bemöta något av det som tagits upp i debatten. Inga-Britt Johansson säger att jord och skogsbruket bryr vi oss inte om, utan de näringarna får bete sig ungefär som de vill. Det är inte sant. Vi har en mycket stark önskan att få ett mera miljöinriktat jordbruk, och vi har redan kommit långt på den vägen. Programmet för halvering av bekämpningsmedel, som startades när vi hade en socialdemokratisk regering men som det inte fanns något motstånd mot från andra partier, har lett till ytterligare en halvering, så att man nu är nere på en minskning med 65--70 %, vilket måste betecknas som ett mycket fint resultat. Landskapsvårdsåtgärderna och NOLA var skapelser av Socialdemokraterna, sade Inga-Britt Johansson. Det är en överdrift i väldigt stor utsträckning, eftersom de åtgärderna var resultat av 1990 års jordbrukspolitiska beslut. Vi jobbade fram detta gemensamt, och jag kan säga att vi från Centerpartiet var väldigt pådrivande. Beloppet till NOLA ökades kraftigt vid det tillfället. Vi hade förslag om mer än de 250 miljonerna men lyckades inte få igenom det. Den socialdemokratiska regering som då satt var litet mer rädd om pengarna och ville inte släppa till så mycket den gången. Men det var alltså inte några skapelser av Socialdemokraterna utan någonting som vi jobbade fram gemensamt i 1990 års beslut. Skogsbrukets hänsynstagande och ansvar tog Inga Britt Johansson också upp. Där tycker jag att det är viktigt att säga att skogsbruket har ett ansvar för att ta hänsyn till miljön, till naturvården och till den biologiska mångfalden. Det skall man göra, och det gör man också i det ordinarie reguljära skogsbruket. Genom den ändring av skogsvårdslagen som nu har skett ges skogsbruket möjlighet att ta detta ansvar. Den möjligheten hade man egentligen inte tidigare, för då var man lagbrytare. Det var en skogsvårdspolitik som hade socialdemokratisk inriktning. Nu har vi en annan skogsvårdspolitik som ger skogsbrukaren möjlighet att ta de hänsyn som möjligtvis skall tas. Men det kostar naturligtvis pengar att göra det. Att därpå också lägga att skogsbrukaren skall betala en avgift för att vi skall avsätta områden till naturreservat och annat, tycker jag är fel. Det tycker också regeringen är fel, för det är ett intresse och ett ansvar för oss alla. Vi får hjälpa till att klara den kostnaden, och det skall alltså inte finnas någon extra skogsvårdsavgift. Däremot skall skogsbrukaren ta hänsyn till miljön osv. vid det ordinarie bruket av sin fastighet. Det är oerhört viktigt. Jan Jennehag tog också upp en del frågor som jag kanske borde säga någonting om. Han tyckte att man inte satsar så mycket på energipolitiken som man bör göra av de 500 miljonerna. Å andra sidan tyckte han att man satsar litet för litet på Östersjön. Nu var de 500 miljonerna avsedda för båda de här sakerna. Det sades också, om inte jag minns fel, att under första tiden kanske litet mer får läggas på Östersjön och litet mindre på satsningar på alternativ energi. Så på det hela taget följer nog fördelningen de regler som skulle gälla. Annars delar jag Jan Jennehags uppfattning att försurningen är ett jätteproblem som vi måste klara av. Det klarar vi inte bara med kalkning, utan det klarar vi bäst med att minska de försurande utsläppen. Herr talman! Med det yrkar jag återigen bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Av Lennart Brunanders anförande förstår jag att det var betydligt lättare för Centern att vara pådrivande under den socialdemokratiska regeringsperioden än vad det är nu. Vad jag förstod, berodde allt som hände under 80-talet egentligen på att Centern hade drivit på. Det kanske vore idé att börja samarbeta med oss i stället. Det är riktigt att det har kommit många propositioner och många förslag, men de har bestått av ord och ingen substans. Det finns en proposition som jag håller med om har varit bra, och det är kretsloppspropositionen. Den är mycket bra, men även där saknas substans på många områden där vi har förväntat oss att man också skulle ta upp kretsloppsfrågorna. Propositionen är alldeles för begränsad. Sverige torde vara det enda land där man inbillar sig att man kan skjuta frågorna framför sig genom att säga att de skall lösas på frivillig väg, och om det inte sker får vi återkomma med lagstiftning. Det är ju så man säger. I samtliga propositioner -- något överdrivet -- sedan den nuvarande regeringen tillträdde har det talats om miljöskatter och ekonomiska styrmedel. Vi har sett ett ekonomiskt styrmedel, och det är kadmiumavgiften. Den var inte mycket att komma med. Lennart Brunander räknade upp en del arbetsuppgifter. Om jag inte har alldeles fel, ingår de i det ROT-program som socialdemokratiska motionärer efter mycket möda fick igenom i utskottet, där man tvingade regeringen att lägga fram ett förslag om vilka arbetsuppgifter som skall utföras. När det gäller skogsbruket och skogsvårdsavgifter är vi inte överens. Vi socialdemokrater anser att det behövs en skogsvårdsavgift, och jag tror att det blir tillfälle att diskutera den frågan ytterligare i morgon, när kammaren behandlar ett annat betänkande från jordbruksutskottet. Jag tror ärligt talat att Centern har en uppriktig vilja att komma vidare i miljöpolitiken. Men de propositioner som hittills har lämnats till riksdagen har som sagt haft mycket litet av substans, och ytterst få åtgärder har vidtagits.
Herr talman! Inga-Britt Johansson började med att säga att Centern var väldigt pådrivande när vi hade en socialdemokratisk regering. Det kan jag väl då kvittera med att säga att det var inte särskilt svårt att vara det, eftersom det inte hände så särskilt mycket då. Den socialdemokratiska regeringen lade inte fram några vidare propositioner, utan den kom med en jätteproposition efter tre år, och det var den vi hade att se fram emot hela tiden. I den propositionen föreslogs en hel del åtgärder som faktiskt var bra. Många av dem jobbar vi med, och mycket av det som fanns där genomförs under den nuvarande regeringen. Men det var också en förfärlig massa som lades på utredningar och som egentligen inte var mer än en målsättning. Så visst var vi pådrivande då, men vi föredrar nog att sitta i regeringsställning och ha ansvar för miljöfrågorna, för på det sättet kan vi uträtta mer. Då säger Inga-Britt Johansson att det finns ingen substans i den här regeringens propositioner. Det gör det väl visst! Det har funnits förslag både i klimatpropositionen och i kretsloppspropositionen och inte minst i den proposition som vi i dag behandlar, där det anslås drygt 1,6 miljarder, en ökning från förra året med 230 miljoner, plus de saker som kommer i kompletteringspropositionen och andra propositioner. Så det är faktiskt ingen dålig satsning. Inga-Britt Johansson säger att kretsloppspropositionen väl var bra men att man borde ha tagit med flera områden i den. Det är ju det som vi har tillsatt Kretsloppsdelegationen för att göra. Den har uppgiften att bearbeta de frågor som efter hand kommer upp. Jag tror faktiskt att det är en fördel att ha med sig både näringslivsföreträdare och andra intressenter i detta arbete. Då når vi bättre resultat. Men skulle man stöta på patrull i detta arbete, måste man gå fram med förslag till lagstiftning. Detta utsades också ganska klart när vi fattade kretsloppsbeslutet. När det gäller ROT-satsningarna och de miljösatsningar i bostäder som jag talade om är det som sades om vad arbetsmarknadsutskottet gjorde riktigt, men vi var då överens i utskottet om att ge regeringen uppdraget i fråga. Jag kan också säga att det i det sammanhanget framfördes en del tankar och krav vad gäller miljösatsningar, men inte föranledda av den socialdemokratiska motionen utan av Centerns motioner. Vi får nog leva med att inte vara överens i frågan om skogsavgift. Det är bra att vi kan redovisa att vi på den punkten har olika uppfattningar.
Herr talman! Vi har gett flera exempel på ytterligare områden där vi snabbt vill få till stånd en kretsloppssituation. Jag kan t.ex. peka på en motion om elektronikfrågor. Jag nämnde i mitt tidigare anförande byggmarknaden, där Danmark har kommit långt före oss. Danmark har i dag faktiskt en mycket hårdare miljölagstiftning än vad vi har i Sverige. Nog har det funnits anledning att gå snabbare fram än vad som har skett under de senaste tre åren. Vad gäller att driva på och vara överens vill jag framhålla följande. Lennart Brunander säger att Centern drev på Socialdemokraterna för att få till stånd vissa resultat men att Socialdemokraterna inte gjorde någonting. När Socialdemokraterna drev på i arbetsmarknadsutskottet för att få fram ROT-programmet var det tydligen ändå Centerns förtjänst att det blev något av detta. Jag tycker att det är en märklig logik. Faktum är, och jag står fast vid det, att det i alla de propositioner som har framlagts har funnits många ord men mycket litet av substans. Vi ser nu också att i de lägen där det skulle behöva bli något av substans, där man måste komma fram till någonting, kommer det inte fram några propositioner. Man sköt t.ex. upp framläggandet av kretsloppspropositionen halvårsvis. Nu gäller det frågan om miljöbalken. Det var först ett stort ståhej för att man ville hinna få den färdigbehandlad i vår, men den kommer nu inte att läggas fram som utlovat var. Man har inte ens fått fram lagrådsremissen. Detta beror på att det där måste finnas substans. Lennart Brunander! Jag tror att det i dessa frågor är betydligt enklare för Centern att diskutera och komma överens med Socialdemokraterna än med de övriga i den konstellation som man nu har i regeringen. Låt mig bara peka på frågan om bioenergin. Regeringen bestämde sig alldeles på sluttampen för att dra tillbaka den proposition som skulle ha inneburit stopp för alla tankar på biobränsle. Det berodde såvitt jag förstår inte på någon reaktion från Centern utan på att kommunerna, som har börjat satsa på biobränsle, protesterade i högan sky.
Herr talman! För att börja med det sista vill jag säga att det inte var någon proposition med förslag om ändrad beskattning på energi som drogs tillbaka utan en rapport från tjänstemän i departementet. Jag kan för den händelse att Inga-Britt Johansson inte har hört talas om det nämna att Centern var mycket starkt engagerad i ansträngningarna att det inte skulle bli någonting av detta. De förslag som där lades fram skulle, som Inga-Britt Johansson säger, om de genomfördes komma att ödelägga mycket på detta område. Vi har under de senaste åren fått en fantastisk utveckling av biobränslena, och mycket är på gång. Bara det faktum att dessa förslag har lagts fram fick många att börja fundera över om de skulle genomföra sina planerade satsningar eller inte. Vi får hoppas att de besked som nu kommer om att man nu inte skall göra någon förändring återställer ordningen på detta område. Inga-Britt Johansson tycker vidare att det är dumt att dra ut på tiden med framläggandet av propositioner. Det tycker också jag. Men ge oss åtminstone den komplimangen att vi ser till att det blir något innehåll i propositionerna innan de framläggs, så att det kan bli några resultat! Inga Britt Johansson sade för en liten stund sedan att kretsloppspropositionen blev bra, men det tog litet tid. Kanske var det därför som den blev bra. Det är riktigt att det var en socialdemokratisk motion som startade det arbete som ledde fram till ROT-programmet. Den elogen skall socialdemokraterna ha. Men att beslutet fick ett miljömässigt innehåll var inte en socialdemokratisk bedrift. Något sådant fanns inte i den socialdemokratiska motionen. Det var snarare en centerpartistisk bedrift. Herr talman! Jag tycker trots det som Inga-Britt Johansson säger att de satsningar som görs på miljön är bra. Det är inte bara vad som görs i riksdagen som är viktigt, utan det gäller också vad som görs ute i kommunerna och i företagen. Jag hade häromdagen möjlighet att träffa företrädare för bilindustrin. Man hade där tagit fram livscykelanalyser av en mängd olika i en bil ingående material. På det sättet skulle man kunna peka ut bl.a. den miljömässigt bästa bilen med tanke på att materialen skall kunna separeras från varandra och återanvändas. Det är bara ett exempel bland många. Kommunerna gör på många håll ett mycket fint jobb för de lokala agendorna.
Herr talman! Lennart Brunander nämnde att de 500 miljonerna från energiskatteomläggningen inte bara skulle användas för utveckling i miljövänlig riktning inom energisektorn. Det är alldeles riktigt, men de skulle huvudsakligen användas till detta. Till denna huvudinriktning återstår nu ungefär 175 miljoner kronor, och jag tror att inte heller Lennart Brunander är tillfredsställd med den utvecklingen. Centern och för den delen också kds stod på samma sida i folkomröstningen om kärnkraften, och det är klart att dessa pengar måste ses i detta perspektiv. Jag menar att riksdagen här helt enkelt har blivit utsatt för en kupp. Den är ett uttryck för maktförhållandena i riksdagen. I regeringen finns ett antal partier som backas upp av mäktiga intressen vilka gärna ser att kärnkraftsavvecklingen förhalas så länge som möjligt. Det är i det perspektivet som vi skall se användningen av dessa pengar. Självfallet, Lennart Brunander, krävs det långsiktiga åtgärder mot försurningen, men vi löser inte akuta problem med långsiktiga åtgärder. Vi måste ta hand om en del skadeverkningar omedelbart, och ett av de verktyg som vi har är en utvecklad kalkningsverksamhet. Mot den bakgrunden menar jag att det behöver göras ytterligare ansträngningar. Det förhållandet undanskymmer naturligtvis inte det faktum att de långsiktiga åtgärderna är de viktigaste.
Herr talman! Jag återkommer till de 500 miljonerna. Jag har inte räknat exakt så som Jan Jennehag har gjort, men låt oss säga att 175 miljoner kronor kommer att gå till biobränsle. Självfallet vill vi ha mera pengar till dem. Nu är detta inte de enda pengar som anslagits till detta. Det har i energiöverenskommelsen också avsatts andra pengar till detta ändamål. Man kan dock inte säga att man vill ha mer pengar till Östersjöområdet från de 500 miljonerna samtidigt som man också vill ha mera till biobränslen. Då går ekvationen inte ihop. När beslutet fattades uttalade man att till en början skulle mera kunna gå till Östersjön, eftersom det finns ett mycket kraftigt behov av sådana här insatser där. Dessa är viktiga för oss också med tanke på nedfall och försurning, eftersom mycket av detta kommer från andra håll. Det är klart att de 198 miljoner kronor som anvisas i budgeten för kalkningsåtgärder inte räcker särskilt långt, men det har ändå under de senaste åren skett en ganska kraftig ökning. Dessutom har det nu kommit ett betänkande om hur man skall finansiera en ytterligare satsning på detta område, nämligen slutbetänkandet Morot och piska för bättre miljö. Det har nyligen framlagts för regeringen, och det kommer med anledning av det ett förslag i propositionen om miljöskuld och skatteväxling. På den vägen kommer kanske mer pengar att kunna satsas, och jag tror också att det är angeläget. Framför allt är det, som jag sade, angeläget att vi minskar de försurande utsläppen. Vi kommer inte att kunna kalka bort hela försurningen. Utsläppen av försurande ämnen är inte så väldigt stora i norra Sverige. Jennehag sade att man där nu har en mycket besvärande situation. Det beror delvis på att marken där är känsligare och att man där följaktligen har mindre marginaler. Därför får utsläppen där svåra konsekvenser. Ett bekymmer som vi har vid storskaliga kalkningsprojekt är att våra forskare och vetenskapsmän inte är överens om vad som händer i samband med dem. Också det har en bromsande effekt på utvecklingen på detta område.
Herr talman! De 500 miljonerna kan inte räcka till allt, säger Lennart Brunander. Nej, naturligtvis inte. Man måste också se på de alternativ som respektive partier har i ekonomiskt avseende när de motiverar sina satsningar, och därvidlag skiljer vi oss åt. När det gäller arbetet mot försurning är det inte forskarnas tveksamhet inför utökad kalkning som utgör den ''trånga sektorn''; det är trots allt fråga om hur mycket pengar vi vill satsa just nu. Självfallet finns det forskare som har olika meningar om effekterna av kalkning, men jag tror att det är helt ostridigt att det behövs mer kalkning. Jag skulle vilja se den forskare som i dag säger: Nej, sluta kalka! Det blir värre än om vi inte gör det. Jag tror inte att vi hittar någon sådan.
Herr talman! Inte heller jag tror att vi hittar några forskare som säger att vi skall sluta kalka. Frågan är på vilket sätt vi skall göra det. I fråga om sjökalkningen och kalkningen av åkermarken är det ingen tvekan, medan kalkningen av skogsmark är mer betingad av de lokala förutsättningarna för kalkning. Jag tror att det är i morgon som vi i jordbrukssammanhang skall ta upp en annan fråga, nämligen återföringen av aska från biobränslen. Det finns många liknande åtgärder som är viktiga i sammanhanget. När det handlar om en övergång till biobränslen och biobränsleanläggningar är beskattningen av el viktig. Den bör vara sådan att biobränslen prioriteras.

Herr talman! Först måste jag yrka bifall till jordbruksutskottets betänkande. Jag vill kommentera propositionen och betänkandet litet grand. På sidan 4 i propositionen står det att de ekonomiska styrmedlen i ökad omfattning skall utvecklas och användas i miljöpolitiken. Det tycker jag är bra, men man måste verkligen trycka på ordet utvecklas. Målet, en bättre miljö, får inte överges för principer. Felaktiga beslut innebär att vi inte får med oss företag och medborgare. Om det kan bevisas att långa transporter av pappersavfall innebär en försämrad miljö i stället för en miljövinst, kan det vara bättre att acceptera en sopfraktion som innehåller papper och som får gå till framställning av energi, i stället för att köra papperet hundratals mil. I propositionen finns ett anslag till Nordens ark. Det tycker jag är bra. Det läggs ner ett fint arbete vid Nordens ark, och de som arbetar där är väl värda de 6 miljonerna från svenska folket. Men nu skulle det vara bra om vi också kunde få till stånd ett nätverk där även andra djurparker kunde arbeta för bevarandet av mångfalden. Det skulle vara bra om vi kunde finna former för att stödja även detta. Jordbruksministern, liksom Naturvårdsverket och ursprungligen också Skogspolitiska kommittén, talar om att 5 % av skogsmarken skall skyddas som reservat. Vi måste vara klara över att om vi tar bort 5 % av den produktiva skogsmarken så förlorar vi också 5 % av inkomsterna från skogen. Det rör sig i runt tal om tre och en halv miljard. Det rör sig dessutom om ganska många arbetstillfällen, ofta i glesbygd. Också vården av dessa skogsområden kommer att kosta. Redan nu vill Naturvårdsverket, och även socialdemokraterna i sina motioner, föreslå att vi anslår ytterligare medel för att klara skötseln av dessa reservat, trots att det varit ganska sparsamt med avsättningar. Som det sades tidigare kostar det inte så förfärligt mycket att prata, men det kostar när det skall hända något. Det är därför viktigt att dessa aktionsplaner förknippas med en realistisk bedömning av vilka pengar som finns att hämta. Som jag ser det måste Miljödepartementet göra en kalkyl där alla faktorer finns med. Vi måste ha klart för oss hur mycket de mål vi sätter upp kommer att kosta. Vi måste också prioritera dessa kostnader mot andra kostnader. Jag är för en avsättning enligt de principer som finns, men det måste också finnas en bedömning som gör det realistiskt. Precis som när vi talar om kärnkraftsavvecklingen måste man vara ute i tid och hitta en ersättning. Inga-Britt Johansson talade om den extra skatt som socialdemokraterna vill lägga på skogsägarna. Ja, socialdemokraterna har ett gott öga till skogsnäringen och till dem som äger skog. De skall köpa skog av sig själva med egna pengar som de skall reservera för detta. Vi vill lägga ansvaret för miljövården på markägarna; de skall överta miljöengagemanget. Och vi tror, till skillnad från socialdemokraterna, på markägarnas miljöintresse. Som jag sade alldeles nyss finns det mycket ord och litet substans. I socialdemokraternas förslag till gröna jobb vill man spendera ytterligare 640 miljoner. Regeringen lade ett sparbeting på 1,9 %, vilket gav plus 244 miljoner. Det finns alltså stora möjligheter att komma med förslag till utgifter, men var finns pengarna till åtgärderna? Detta är nog så viktigt, och det skulle jag vilja få ett litet extra samtal om. Jag håller med Jan Jennehag om att riksdagen gång på gång har satsat på alternativ. Vi gjort den ena överenskommelsen efter den andra: om energi, jordbruk och miljö. Det har satsats stora pengar på alternativ för att vi skall kunna ersätta kärnkraften, men vart tog det hela vägen? Jag är inte nöjd, men jag är heller inte nöjd med vad Birgitta Dahl uträttade på den här fronten.

Herr talman! Det handlar om 5 % av skogsmarken som skulle avsättas, men det är nog många som anser att den siffran kanske borde vara 15 %. Detta tycker kds är så förfärligt. Väldigt ofta rör det områden som inte är särskilt produktiva ur skogsägarsynpunkt, men som är viktiga ur biotopsynpunkt. Det innebär att neddragningen av den produktiva skogsmarken inte blir så stor som kds påstår. Men även om så vore: Vi sitter här i Sverige och kräver tufft att andra, mycket fattigare länder skall skydda sina skogsmarker och sina urskogar, medan vi inte tar samma ansvar. Vi måste väl ta samma ansvar för den biologiska mångfalden i världen som vi kräver att andra skall göra? Det finns en fundamental skillnad mellan kds och oss socialdemokrater när det gäller skogsvårdsavgiften. Vi inser nämligen att det kan bli mycket betungande för de små och minsta skogsägarna att klara skogsvården själva. Därför behöver vi en skogsvårdsavgift, så att vi får en omfördelning i enlighet med det behov som finns. Som jag sade i mitt anförande och som jag tidigare har sagt i repliker, är det självklart att staten skall vara med och ta sitt ansvar för detta. Det är alldeles givet.

Dessa pengar vill vi i stället använda till att skapa sysselsättning. I den sysselsättningen ingår också de gröna jobb som vi har föreslagit i vår motion och som vi har med i vår reservation.
Herr talman! Inga-Britt Johansson missuppfattade mig. Hon sade att 5 % inte är så förfärligt mycket i relation till de stora problem vi har. Jag är inte av den uppfattningen att vi skall minska kostnaderna för att skapa en bra miljö. Däremot måste vi vara realister. Vi måste veta vilka kostnadsposter vi har att ta hänsyn till när vi skall prioritera så att vi har resurser till detta i framtiden. I det beslut som har fattats utifrån Skogspolitiska kommitténs betänkande har man tråkigt nog satsat på att skära ned Skogsstyrelsen och skogsvårdstyrelserna. Genast satte Skogsstyrelsen i gång med att säga upp folk som blir arbetlösa. Då måste vi gå in bakvägen och sätta in resurser där. Det saknas logik i detta. Jag vill inte säga att det är någon speciell politisk gruppering som står för denna brist på logik -- det är faktiskt något som är genomgående. Socialdemokraterna vill ju ta ut en skatt av skogsägarna. Men en miljömedveten markägare tar själv på sig ansvaret för att skydda de biotoper vi har talat om. Enligt vissa beräkningar som jag har fått från Stora Kopparberg rör det sig om 5 % i minskade inkomster för markägarens del. Markägaren skall tåla ett intrång på 10 % på hela gården, enligt Socialdemokraterna, inte bara för miljöändamål utan för andra ändamål också. Markägaren skall sedan, som jag hörde när jag var i Värmland, lägga 0,5 % på forskning och utveckling. Dessutom skall han betala för att han skall kunna köpa mark av sig själv som skall reserveras. Jag tycker att Socialdemokraternas sätt att argumentera är ett sätt att döda markägarens engagemang för en bra miljö. De är dessutom inte ett dugg rädda om den näring som är betydelsefullast för oss alla i Sverige.
Herr talman! Eftersom det kommer att blir mer debatt om skogen i morgon skall jag inte förlänga den här debatten mer än med en fråga till kds: Vad skall vi göra med alla skogsägare som inte vill ta sitt ansvar, och vad skall vi göra för att inte viktiga biotoper skall försvinna?
Herr talman! Inga-Britt Johansson undrade vad vi skall göra med alla som inte sköter skogen. De skogsägare som inte skötte skogen efter den förra skogsvårdslagen, de som inte röjde och högg, är hjältar i dag. Jag tror att vi tål en viss sådan misskötsel om vi slipper de stora övervakningskostnader som krävs om vi skall ha poliser som granskar alla. Vi måste lita på människors engagemang och på att de vill göra en bra insats. Vi har dessutom lagar som gör att vi kan beivra allt för tokig skötsel. Vi har en lagstiftning på gång om att biotoperna kommer att skyddas.

Herr talman! Betänkandet med den storslagna rubriken Bättre kontroll över miljöfarligt avfall är mycket magert. Orsaken är naturligtvis att den proposition, med nummer 110, som den bygger på, också var mycket mager. Den innehöll bara två saker; dels vissa riktlinjer för att samla in och ta hand om kvicksilver i uttjänta varor, dels ett förslag om att 13 § i lagen om kemiska produkter upphävs. Inget av dessa förslag svarar upp till propositionens rubrik. Att avskaffa en lagparagraf som innebär att man släpper ett numera privatiserat företags monopol på hantering av miljöfarligt avfall och att avisera att man tänker göra förändringar i en förordning innebär inte att man får bättre kontroll över miljöfarligt avfall. > bNär jag gick i skolan, herr talman, fick man inte luras med rubriken. Det vara noga att rubriken visade vad själva texten sedan skulle komma att innehålla. Den här propositionen håller i det fallet inte måttet. Det visar sig också genom att vi i utskottet redan har hunnit behandla ytterligare en proposition med ett liknande innehåll. Den propositionen har nummer 163 och heter Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället -- åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen. I det betänkandet som kommer upp här i kammaren om en månad har vi en mängd reservationer när det gäller hanteringen av kvicksilver och andra tungmetaller. Den debatten får vi återkomma till. Det vi skall debattera nu är jordbruksutskottets betänkande 16 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall. Vi socialdemokrater i utskottet har lämnat ett särskilt yttrande där vi säger att arbetet med att ta fram materialbalanser för företag bör påskyndas. Dessa kan hjälpa myndigheterna att upprätthålla en tillräckligt god kontroll över hanteringen av miljöfarliga ämnen. Enligt vår mening är det oacceptabelt att ett företag genom att klassa ett miljöfarligt avfall som insatsvara undandrar sig den lagstiftning som gäller för miljöfarligt avfall. Vi utgår från att den nya miljöbalken kommer att klargöra hur miljöfarliga kemikalier skall hanteras oavsett om de är avfall eller inte. Herr talman! Vi socialdemokrater tycker naturligtvis att det är oerhört viktigt att samla in och ta hand om kvicksilver i uttjänta varor. Kvicksilver är en mycket giftig tungmetall som inte har någon biologisk funktion. Kvicksilver har länge funnits på listan över de giftiga tungmetaller som skall bort ur kretsloppet. De får inte användas eftersom de lagras i kroppen och inte är biologiskt nedbrytningsbara. Riksdagen har också tidigare beslutat att användningen skall upphöra till år 2000. Problemet är att kvicksilverhaltigt avfall också kan återvinnas för att användas på nytt, vilket också sker i viss utsträckning. Återvunnet kvicksilver och även insamlade febertermometrar exporteras. Baselkonventionen som reglerar handel med miljöfarligt avfall kan kringgås eftersom detta kvicksilver inte anses som avfall. När det gäller de två förslagen i det nu aktuella betänkandet har vi inget att invända mot avskaffandet av § 13 som innebär att behandlingsmonopolet avskaffas. SAKAB, Svensk Avfallskonvertering AB, som tidigare var statsägt och hade monopol på behandlingen av miljöfarligt avfall, är nu privatiserat till 90 %. Därför finns det ingen anledning att ha monoplet kvar. När det gäller riktlinjerna för att ta hand om kvicksilverhaltiga varor blir problemen med att förstå vad regeringen föreslår uppenbara. Regeringen avser skärpa kontrollen över hanteringen av miljöfarligt avfall. Det är en nödvändig åtgärd, men den är inte tillräcklig eftersom innehavaren själv definierar vad som är avfall eller inte. Socialdemokraterna vill med skärpa hävda att det är nödvändigt att företagen åläggs göra materialbalanser så att det blir klarlagt vilka kemikalier och vilket material som används i de industriella processerna. Utan sådana materialbalanser blir det omöjligt att fullt ut kontrollera kemikalieflödena. I lagen om kemiska produkter stadgas hur kemikalier skall hanteras, men denna lag är ju bara inhemsk och gäller i Sverige. Hur skall hanteringen av t.ex. rent kvicksilver ske i handeln mellan länder? Sverige driver ett intensivt arbete genom olika organ -- Pariskonventionen, De senaste dagarna har vi fått goda nyheter om stopp för export av s.k. giftsopor. Baselkonventionen skall skärpas. Inom två år skall det bli totalförbud för export av giftavfall från de rika industriländerna till tredje världen och till Östeuropa. Trots motstånd från många starka EU länder som t.ex. Tyskland, Storbritannien och Frankrike lyckades andra EU-länder sluta upp kring det danska förslaget och få med sig Norden och omkring 120 u-länder, så att förslaget om totalstopp inom två år gick igenom. Det är mycket glädjande. Samtidigt riskeras tyvärr handeln att helt tas över av den organiserade brottsligheten. Skrupelfria affärsmän och tjänstemän hindras knappast av formella förbud, som det stod i en av morgontidningarna. Det är ett stort problem att Baselkonventionens sekretariat på grund av bristande ekonomiska resurser inte har någon möjlighet att kontrollera att förbudet efterlevs. Kontrollen åläggs därför varje enskilt land. Herr talman! Utskottet är enigt i bedömningen att en skärpt kontroll av hanteringen behövs även i Sverige och att tillståndsplikten skall utvidgas till att omfatta alla som mellanlagrar, behandlar, transporterar eller slutgiltigt omhändertar miljöfarligt avfall. Kommunens bortforslingsansvar skall avskaffas och producenten skall ha hela ansvaret. Vi socialdemokrater anser att producentansvaret måste förtydligas och skärpas. Den som introducerar en vara med miljöfarliga komponenter måste också bli ekonomiskt ansvarig för avfallet. Producentansvaret måste också förenas med straffansvar. Sanktionerna mot miljöbrott måste skärpas. I en annan av morgontidningarna finns på en helsida en genomgång av sex års miljöbrottslighet och vilka straff som har utdömts. Rubriken lyder: Miljöbov får aldrig fängelse. Ett exempel är otillåten handel med miljöfarliga avfall. Ett annat exempel är när någon hällde ut 200 liter rengöringsmedel i ett avlopp. I båda fallen utdömdes villkorlig dom. Nästan ingenting har hänt på de sex år som har gått sedan straffen för miljöbrott senast skulle skärpas. Det här är en viktig punkt. Jag hoppas att den nya miljöbalken kommer att innehålla förslag till att lösa dessa problem. Producentansvaret måste utvidgas men om det inte förenas med ett straffansvar och skärpta straff för miljöbrott tror jag inte att vi kommer till rätta med de här problemen. Till sist, herr talman! En analys bör ske om det är möjligt att även fortsättningsvis angripa och lösa avfallsproblemet utifrån ett renodlat avfallsperspektiv eller om det är nödvändigt att i stället bygga upp ett regelsystem utifrån ämnenas farlighet. Detta gäller inte minst med tanke på handeln med farliga kemikalier. Den kommande miljöbalken bör innehålla tydliga regler för hur miljöfarliga kemikalier skall hanteras oavsett om de är avfall eller inte.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

Vänsterpartiet tycker att det kommunala transportmonopolet för miljöfarligt avfall var ett sådant instrument. Vi tycker att samhället inte skall avhända sig sådana instrument -- tvärtom. Det är viktigt att vi stärker samhällets möjligheter att ha kontroll över denna och andra farliga verksamheter. Socialdemokraterna har i sitt särskilda yttrande en förhoppning om att den nya miljöbalken skall ge oss bättre möjligheter. Den frågan lär få vänta tills den nya miljöbalken kommer -- om den kommer. Om den inte kommer nu i vår kanske en ny regering får ansvaret. Med tanke på vad som står i det särskilda yttrandet får vi hoppas att vi får nya och bättre instrument.

Herr talman! Som Lena Klevenås och Jan Jennehag har sagt är det viktigt att man kan kontrollera de här frågorna som har att göra med miljöfarligt avfall för att man skall få någon ordning på den här punkten. Det är också en av avsikterna med propositionen. Det står att enligt regeringen måste kontrollen över hanteringen av miljöfarligt avfall skärpas. Tillståndsplikt skall införas för all hantering av miljöfarligt avfall. Det innebär att tillståndsplikt enligt förordningen om miljöfarligt avfall bör utvidgas till att omfatta alla som mellanlagrar, behandlar eller slutligt omhändertar sådant avfall. Detta är avsikten. Lena Klevenås var inne på att dessa frågor också behandlas i en annan proposition som egentligen gäller lagen om kemiska produkter. Vi måste leva med dessa gränsdragningar, och det är naturligtvis inte lätt. Men det finns lagstiftning som gäller dessa produkter oavsett om de utgör miljöfarligt avfall eller kemiska produkter, och det är viktigt att veta. Det är nödvändigt att se till att ingenting försvinner okontrollerat utanför detta område. Inriktningen för materialhantering, produkter, produktion, användning och så småningom för återanvändning är att vi skall få så litet avfall som möjligt. Det skall helst inte bli någonting över som skall deponeras någonstans. Det får framför allt inte vara farligt. Detta är viktigt. Därför läggs det ett ansvar på producenterna att se till att vi uppnår den situationen. När man börjar med projektering och design, gör sin upphandling av råvaror, producerar och så småningom distruberar produkterna skall man se till att produkterna sätts ihop på ett sådant sätt att det går att återvinna materialet. Ibland är det så att en del ämnen inte utgör någon fara när de ingår i en produkt. Men när ämnena blir till avfall, börjar vittra sönder och kommer ut i miljön uppstår faran. Målsättningen är att vi skall få så litet avfall som möjligt eller inget avfall alls. Det skall framför allt inte vara något miljöfarligt avfall. Därför kommer vi in på frågan att förbjuda vissa ämnen. 1991 års beslut om miljön gick ut på att man skulle minska och få bort 13 sådana ämnen som var särskilt farliga och användes särskilt ofta. I den kretsloppsproposition som vi antog förra året togs ytterligare 20--25 ämnen upp som skall gå det här ödet till mötes, eftersom de inte är bra för miljön. Därför är det viktigt att fortsätta det här arbetet. Det är detta som ändringen av hanteringen av miljöfarligt avfall innebär. Som jag sade i den föregående debatten här i kammaren finns det en del åtgärder som kan vidtas även från industrins sida när det gäller livscykelanalyser. Man försöker där finna de bästa alternativen. Vi är i början av detta. Jag är övertygad om att när vi har fått in det här tänkandet kommer det att bli mera permanent använt i olika sammanhang. Det är vår uppgift att driva på och se till att det blir så. Vidare finns det produkter som vi inte vill ha in i naturens kretslopp men som ändå används i olika sammanhang. Det är viktigt att vi hittar ett särskilt kretslopp där dess produkter ständigt kan återanvändas. Man får inte ''spilla'' till det naturliga kretsloppet, eftersom det då blir förstört. Lena Klevenås var litet bekymrad över att miljöbrottslingar inte straffas eller åtminstone inte får tillräckligt mycket straff. Det har varit ett bekymmer mycket länge. I det avseendet har miljöskyddslagstiftningen varit litet tandlös. Det har varit svårt att utdöma straff. Från riksdagens sida har vi påtalat det vid några tillfällen. Det gjordes en ändring av miljöskyddslagen i avsikt att göra hanteringen mera handlingskraftig när det gäller att straffa dem som överträder lagen. Det är naturligtvis viktigt att vi har ögonen på detta och ser till att de beslut vi fattar också följs upp av kontroll och en möjlighet till straff när bestämmelserna överträds. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i detta enhälliga betänkande från jordbruksutskottet.

Herr talman! Jag vill uttrycka vår tacksamhet till våra borgerliga bröder över att vi i Ny demokrati fick in vår text om återvinning av kvicksilver. Det hade varit pinsamt med er grundidé, när man har antagit en kretsloppsproposition, att vid första bästa tillfälle bryta intentionen bara för att det skulle kosta pengar.

Herr talman! Det blir tydligen inte mycket till debatt i ämnet, vilket jag beklagar. Jag skulle särskilt vilja fokusera mig på en fråga när det gäller anslagen till länsstyrelserna. Länsstyrelserna är statens förlängda arm ut i landet. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget tycker vi att det är befogat med en särskild markering avseende anslagen för länsstyrelserna. Med ett budgetunderskott på ett par hundra miljarder och en statsskuld på 1 200 miljarder är det väl i det närmaste fantastiskt att man inte ens till den egna statliga institutionen kan stå kvar med ett anslag motsvarande förra årets. Vi har motiverat detta i utskottet. I varje ärende och i varje del av vårt arbete i riksdagen försöker vi skrapa litet här och ta litet där för att nedbringa kostnaderna för staten. Det får vi inget som helst gehör för. Däremot gläder det oss att Vänsterpartiet tydligen har haft tankar i samma riktning och föreslagit en sänkning av anslagen. Tyvärr räcker inte våra båda partiers mandat för att genomföra det. Det finns ytterligare en liten sak i detta betänkande som jag tycker det vilar ett litet löjets skimmer över. Man kan inte medge att länsstyrelsen i Kopparbergs län får byta namn till, som föreslaget, Dalarnas län. En centermotion är väckt om detta, och jag tyckte det låg så mycket i den att jag har yrkat bifall till den och även reserverat mig till förmån för motionen. Jag tycker vi kan ägna oss åt viktigare saker i Sveriges riksdag än namnen på våra länsstyrelser. Det må väl de och regeringen kunna klara ut utan vår inblandning.

Herr talman! På flera punkter i utskottsbetänkandet råder ganska stor enighet, men det finns tre meningsskiljaktigheter i form av två reservationer och en meningsyttring. Utskottet gör en mindre korrigering av regeringens förslag i ett hänseende, nämligen beträffande den föreslagna resursökningen på 7 miljoner kronor för insatser på kulturmiljöområdet. Utskottet föreslår att anslaget ökas med endast 4 miljoner kronor. Under senare år har inte obetydliga resurstillskott skett till just denna sektor, varför en något försiktigare ökning måste anses tillräcklig. Dessutom markerar utskottet att förhållandena och förutsättningarna är olika i olika län, varför anslagshöjningen bör kunna användas till andra angelägna ändamål, t.ex. miljövård och tillsyn. Länsstyrelserna får härmed på ett mera flexibelt sätt använda de tillkommande resurserna. Stort intresse har fördelningen av och reglerna för anslagen till länsstyrelserna rönt. Vilka faktorer skall vägas in vid fördelningen? I en motion anses att befolkningsökning skall tillmätas större vikt än hittills. Kanske har man tagit för litet hänsyn till avstånden i vissa län, eller industristrukturen, eller andelen riksintressen o.s.v. Herr talman! Svårigheterna är stora att uppnå exakta och för varje län helt rättvisande fördelningsmodeller. Mot den bakgrunden avvisar utskottet motionen om befolkningsutvecklingens inverkan på länsstyrelseanslaget. En anmärkning som bör göras är att de län som i god tid och fullt ut har klarat sina sparkrav inte skall bli lidande på att andra län långt senare uppnått sina mål. Jag utgår ifrån att dessa synpunkter, liksom utskottets uppfattning om arbetet med att se över fördelningen av resurserna mellan länsstyrelserna fortsätter. Så till reservationerna från Ny demokrati. I den första krävs ett namnbyte från Kopparbergs län till Dalarnas län. Liknande motionskrav har tidigare avvisats av utskottet och riksdagen. Jag är medveten om att det från olika håll framförs synpunkter och önskemål om denna namnändring. Men det måste vara fel att riksdagen eller regeringen ovanifrån beslutar om detta innan en bred enighet finns i länet. Uppstår denna breda enighet i Kopparbergs län utgår jag ifrån att regeringen tar stor hänsyn till detta i sina överväganden. Därför finns det i dag ingen grund för ett bifall till motionen eller reservationen, varför de bör avslås. I den andra reservationen föreslås en betydande besparing, bl.a. mot bakgrund av det minskade bostadsbyggandet. Länsbostadsnämnderna har nyligen inlemmats i länsstyrelserna och därmed kraftigt reducerats. Detta är nödvändigt och välkommet. Likväl återstår kraftiga och omfattande arbetsuppgifter inom detta område, t.ex. inom planområdet med fastställande av översiktsplaner. Vi bör också peka på att länsstyrelserna under lång tid inte undgått de allmänna sparkrav som andra statliga förvaltningar åsamkats. Jag yrkar avslag på reservationen. Herr talman! Meningsyttringen från Vänsterpartiet innebär en besparing på anslagen med 100 miljoner kronor. Motivet är inte endast eller ens i första hand att spara pengar, utan att genom besparingen framtvinga införande av länsplarlament. Detta är ett ovanligt och orginellt grepp. Man skall helt enkelt svälta ut länen för att härigenom framtvinga en helt ny organisation. Jag är inte övertygad om att detta är den mest effektiva metoden. Och varför just 100 miljoner kronor? Det är som att skjuta från höften. I så fall borde införande av länsparlament kunna uppnås snabbare om nedskärningarna fick större omfattning, t.ex. 200 eller 300 miljoner kronor. Detta visar att förslaget inte är riktigt väl genomtänkt. Besparingar måste grundas på analys och saklighet. Besparingar skall vi givetvis vara öppna för. Men vad händer med verksamheten, eller vilka områden skall man lämna därhän om man gör kraftiga neddragningar? Sådana frågor måste man göra när dessa besparingskrav ställs. Jag är självfallet med om att spara, men jag vill veta vad vi gör och vad effekten blir på de olika områdena. Saknas dessa analyser får man faktiskt avstå från besparingen. Jag yrkar härmed avslag på den meningsyttringen.

Herr talman! Jag ber först för ordningens skull att få yrka bifall till våra båda reservationer i ärendet. Jag skulle vilja fråga Bertil Danielsson om inte också han anser det viktigt att staten på allt sätt försöker att nedbringa sina utgifter och därmed det förfärliga budgetunderskott som vi har för närvarande. Det verkar som om man bara tänker på besparingar när man talar i stort. Så fort man kommer ned på sakutskottens nivå glömmer man helt enkelt bort att man måste spara. När man får problem i ett företag och det uppstår förluster, då sätter man sig ned och beslutar var man skall skära. Sedan får avdelningar och dotterbolag eller vad det handlar om anpassa sig till de ramar som man anslår, annars överlever inte företaget. Vi kan göra jämförelser när det gäller AB Sverige. Om inte vi vidtar bättre nedskärningsåtgärder än vi har gjort hittills, så kommer snart IMF att ta över styret och då kan vi åka hem allihop.
Herr talman! I princip håller jag givetvis med Bo G Jenevall; det är viktigt att spara pengar på alla områden där det är möjligt. Men även besparingar måste föregås -- som jag nyss sade -- av analys och ett övervägande som gör att man vet vad man håller på med. Dessutom -- och det är väl inte obekant -- så kringgärdas de uppgifter länsstyrelsen har av speciallagstiftning. Det är tvingande lagstiftning om tillsyn och det är inte så lätt att utan vidare säga att vi skall dra ner anslagen, samtidigt som man skall ha kvar uppgifterna. Jag tror att man måste gå omvänd väg. Först måste man se över reglerna och lagstiftningen för att ta bort det som inte är nödvändigt. På det sättet kan man givetvis få bort åtskillig verksamhet och därmed göra besparingar. Detta utesluter givetvis inte att man skall spara där det är möjligt, och det har man gjort under ett stort antal år. Men länsstyrelsens uppgifter har snarare ökat än minskat. Dessutom är länsstyrelsen i många hänseenden en myndighet. Då är det inte sä lätt för den att säga: Det här har vi inte tid med, det här bryr vi oss inte om för vi måste spara pengar. Vi bör alltså visa en viss försiktighet, även om jag tror att vi är ganska överens om grundinställningen.
Herr talman! Det är ju bra om vi är överens om grundinställningen, men vi måste också göra någonting åt det. Utredningar i all ära, men man måste i sådana här situationer sätta krav. Jag återgår till företagen: Anser Bertil Danielsson att företagen inte begriper vad de håller på med eller att de gör saker och ting på felaktigt sätt? Det finns inget som är så bra för att strama upp och förbättra effektiviteten i en organisation som minskade anslag från staten. Jag vågar påstå, utan att darra på manschetten, att effektiviteten i länsstyrelserna kan ökas betydligt.
Herr talman! Jag känner mig inte heller särskilt nervös. Bo Jenevall säger att man skall ställa krav. Ja visst skall man göra det. Men man kan inte bara utslunga ord och tro att de skall betvinga verkligheten. Om en länsstyrelse skall utföra lika mycket som tidigare, kanske i vissa fall ännu mera, men inte med lika mycket pengar, måste man veta ganska väl på vilket sätt besparingarna skall gå till. I allt politiskt arbete är det en fördel om man är så väl förberedd att man vet vad man skall göra, hur man skall göra och vad resultatet blir. Då tror jag att vi kan uppnå goda resultat. Jag är överens med dem som säger att vi skall undanröja de lagar och regler som kan undvaras för att styra verksamheter. Men så länge bestämmelserna finns kvar krävs det nog ganska ingående studier för att tala om på vilket sätt man skall minska resurser och pengar för länsstyrelserna. De har faktiskt åsamkats ganska betydande neddragningar under ett stort antal år. Detta fortsätter -- som bekant. Jag tror inte att skiljaktigheterna är så stora. Jag vill återigen erinra om en viss försiktighet.
Herr talman! Vi har faktiskt inte föreslagit några drastiska nedskärningar. Vi har föreslagit att samma anslag skall ges som länsstyrelserna fick föregående år. Eftersom det av olika anledningar går att konstatera att inflationen och löneutvecklingen har varit låg, är läget bättre än någonsin för att kräva att länsstyrelserna skall kunna klara sig på samma nivå som de har legat på tidigare.

Fru talman! Bo Lundgren beskriver det här som ett slags vändpunkt som vi befinner oss i. En följdfråga som många ställer sig är: Är krisen egentligen över? Jag skulle vilja ha en kommentar av Bo Lundgren kring hur trolig den förbättring är som vi sett i fråga om räntehöjningar beroende på förändringar i omvärlden och beroende på den politik som bedrivs i Sverige. Den andra fråga som jag skulle vilja ha ytterligare kommentarer kring är återvinning av bankstödet. Bo Lundgren sade i sitt anförande att privatiseringen av Nordbanken och realiseringen av panter skulle innebära att en del av stödet skulle kunna återvinnas. Vad har regeringen för planer i övrigt när det gäller att återvinna så mycket som möjligt av bankstödet? Finns det några idéer eller tankar när det gäller de banker som inte har kommit i direkt åtnjutande av utbetalt stöd men som skyddats av de statliga garantierna? Slutligen något som är glädjande men som också manar till eftertanke. Det blev illa nog men inte så illa som vi befarade när det såg ut som värst. Vad planerar regeringen för åtgärder för att se till att lärdomarna av denna kris sitter fast, att det inte blir någonting som glöms bort och som sedan resulterar i nya kriser och misstag, kanske inte exakt av samma slag men inom samma branscher.

Fru talman! Att 80-talets låt-gå-spekulationspolitik är anledningen till bankkrisen har vi diskuterat många gånger. Det är också ett ämne som är väldigt intressant för folk i allmänhet. Den fråga som oftast ställs är om man inte skall ta fullt ut av bankerna, när de kommer i balans, de pengar som staten nu tvingas att skjuta till. Det visar sig nu att t.ex. Nordbanken gör ett bra resultat, som man tydligen är stolt över. Banken kan göra vinster som är mycket intressanta framöver. Min fråga till statsrådet Lundgren blir: Är det då inte rimligt att man tar fullt ut av Nordbanken de pengar som staten har skjutit till under en längre period, eftersom banken tydligen gör en vinst som irriterar människor som sett hur bankerna tidigare hanterat den ekonomiska situationen?

Fru talman! Vi är helt överens om att Nordbanken bör privatiseras. Men i händelse av att en annan riksdagsmajoritet säger att Nordbanken inte skall privatiseras, då måste man se till att Nordbanken i en allmän konkurrenssituation får betala tillbaka det som nu har satts in. Om banken blir privatiserad, delar jag statsrådets uppfattning till fullo, att den då får betala igen. Men om så inte blir fallet, blir det intressant att se om man tar ut det som man har satt in.

Fru talman! En banks och ett finansbolags interna arbetsformer är en viktig del. Med den erfarenhet som man i dag har frågar man sig vilket ansvar som revisorerna har haft och vilka möjligheter de har haft att arbeta. Hur ser Bo Lundgren på det framtida behovet av internrevisorernas arbetsuppgifter och kompetens när det gäller en förstärkt relation mellan revision och beslutsprocesser i institutet?

Fru talman! Regeringens förslag i årets budgetproposition om en minskning av driftsstödet till dagspressen och om att man inte skall anvisa några nya medel till utvecklingsstöd är mycket illa underbyggda. Någon egentlig analys om vilka konsekvenserna blir av ett försämrat presstöd görs över huvud taget inte i propositionen. Det är i högsta grad oacceptabelt. Ännu mer anmärkningsvärt är det sätt på vilket den borgerliga utskottsmajoriteten effektuerar regeringens förslag. Den borgerliga maktfullkomligheten har när det gäller stödet till dagspressen firat stora triumfer, om man nu i sådana här sammanhang kan tala om triumfer. I utskottet har man visat en total ovilja mot att diskutera någon som helst avvikelse från regeringsförslaget. Utan minsta eftertanke var man beredd att driva igenom regeringens förslag om ett försämrat presstöd. De borgerligas handlingssätt i utskottet är också uppseendeväckande, sett från andra utgångspunkter. Förra året fick vi igenom ett krav på en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att utreda dagspressens villkor. Denna kommitté har påbörjat sitt arbete och redan haft ett flertal sammanträden. Mitt i detta arbete genomförs nu stora förändringar av presstödet. Från vårt håll kan vi inte godta att väsentliga försämringar av presstödet görs när en utredning tillkallats för att se över presstödet. Det är god demokratisk praxis att inte ändra i stödsystem innan en arbetande kommitté har lämnat sina förslag och innan dessa remissbehandlats och analyserats i sedvanlig ordning. Motivet för ett statligt stöd till dagspressen är att söka bevara mångfalden i utbudet av dagstidningar och därmed ge läsarna en valfrihet när det gäller valet av dagstidning. Sedan presstödet infördes har det i stort sett fungerat som avsikten har varit. Den tidigare snabba utvecklingen mot faktiska tidningsmonopol har delvis kunnat hejdas, samtidigt som pluralismen på dagstidningsområdet i stort har kunnat bibehållas. Dagspressens betydelse för den fria opinionsbildningen och en fri allsidig debatt är obestridlig, likaså vikten av att mångfalden kan bevaras. Om presstödet avvecklas skulle ett stort antal dagstidningar tvingas lägga ner. Det skulle få som följd att endast den på utgivningsorten dominerande tidningen blev kvar. En bibehållen mångfald när det gäller dagspressen är därför en viktig demokratisk angelägenhet. Under de senaste årens lågkonjunktur har dagstidningarna drabbats av betydande inkomstbortfall. Det gäller särskilt lågtäckningstidningarna, som har betydligt knappare marginaler än tidningar med hög täckningsgrad. Tillkomsten av nya reklamfinansierade medier gör att tidningar med låg täckningsgrad och små marginaler är mycket känsliga för negativa förändringar av presstödet. Möjligheterna för många tidningar som uppbär presstöd att kompensera ett minskat stöd är små. Det är den bistra sanningen. Mot denna bakgrund föreslår vi socialdemokrater att driftsstödet till dagspressen behålls på oförändrad nivå. Vi yrkar avslag på regeringens förslag om att minska bidragssatserna med 3 %. Vi kan inte heller godta att utvecklingsstödet avvecklas såsom nu sker. Enligt vår mening finns det i stället starka skäl för att höja utvecklingsstödet. Motivet för utvecklingsstödet är att på sikt minska lågtäckningstidningarnas behov av driftsstöd. Ingen som är insiktsfull i pressfrågor kan i dag bestrida utvecklingsstödets strategiska betydelse för rationaliseringar inom dagspressen. Utvecklingsstöd till dagspressen finns kvar och är upptagen i budgetpropositionen får väl närmast anses som ett hån mot de tidningar som för sin existens är beroende av en rationellare produktion. Vi föreslår att 17,8 miljoner kronor anslås till utvecklingsstöd. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5 i konstitutionsutskottets betänkande. När det gäller driftsstödet yrkar jag också bifall till reservation nr 3 i betänkandet. Fru talman! Jag blev mycket förvånad när t.ex. Ingvar Svensson från kds inte i utskottet på något sätt reagerade emot att regeringsförslaget innebar noll i utvecklingsstöd. Att inte Bertil Fiskesjö reagerade är för mig närmast en gåta. Socialdemokraterna och Centern har stått som garanter för presstödet. Centern har tyvärr under senare år -- det sade jag redan i fjol -- tvingats att kröka rygg när det gäller utvecklings och distributionsstödet. Nu har Bertil Fiskesjö varit med i utskottet om att skära i driftsstödet, trots att hans parti för kort tid sedan sade att så inte skulle bli fallet. Det är olyckligt. Jag är på den här punkten -- det vill jag gärna understryka, fru talman -- mycket besviken på Bertil Fiskesjös agerande. Regeringspartierna har dock på en punkt misslyckats i sin maktfullkomlighet. Man försökte i utskottet att också stoppa motionskraven angående tilläggsdirektiv till Presstödsutredningen. Nu gick inte det. Direktiven till Presstödsutredningen lämnar faktiskt en del övrigt att önska. Någon djupare tankeverksamhet tycks inte ha föregått det arbetet. Den snäva tidsram som utredningen har fått till sitt förfogande riskerar också att den framtida presspolitiken blir styvmoderligt behandlad. Presspolitiken är en så viktig fråga för demokratin att den inte får fuskas bort. Utredningens centrala uppgift måste därför vara att värna om pressens mångfald. Den målsättningen har tidigare slagits fast av konstitutionsutskottet och riksdagen. Såsom den nuvarande regeringen handlägger dessa frågor är pressens mångfald utan tvivel i fara. Våra dagstidningar är alltjämt det centrala mediet för den debatt som håller demokratin levande. Den svenska demokratin hade naturligtvis varit mycket fattigare om inte ett presstöd förhindrat tidningsdöd och massaker på mångfalden. Det faktum att medielandskapet har förändrats under senare år, som kulturministern skriver i sina direktiv, ändrar ju i sak faktiskt ingenting. Att ta denna utveckling som intäkt för ett försämrat presstöd är rent ut sagt ett dåligt argument. Utbudet av radio och TV-kanaler kan naturligtvis, om de används på rätt sätt, innebära en breddning och en fördjupning av det fria ordet och åsiktsbildningen i samhället, men de kan knappast ersätta den mångfald som upprätthålls av dagspressen. Att upprätthålla mångfald har varit vårt sätt att också motverka maktkoncentrationen. Det finns en klart uttalad oro för mediekoncentration också i Sverige. Den oron har förstärkts i och med Dagbladet. Vår linje har varit att många olika röster och valmöjligheter i medieutbudet är ett grundläggande demokratikrav. Den svenska presspolitiken har utgått ifrån att bredd i opinionsbildningen innebär att det finns konkurrerande eller kompletterande tidningar på varje marknad, där så är praktiskt möjligt. Jag ser i dag inga avgörande skäl för att ge avkall på denna princip, tvärtom. Enligt regeringens direktiv till utredningen skall frågan om ägarkoncentrationen i massmedierna granskas. I direktiven finns dock inte uttalat något övervägande beträffande lagförslag om begränsningar av ägarkoncentrationen. Utvecklingen är emellertid sådan att en lagstiftning måste övervägas. En majoritet i KU har ställt sig bakom det kravet. Presstödsutredningen bör därför -- som vi säger i ett majoritetsutlåtande på den punkten i betänkandet -- ges tilläggsdirektiv med ett sådant innehåll.

Fru talman! Tidningar är inte bara affärsverksamhet och kommersiell verksamhet som får ett statligt stöd. Tidningar står för kultur, opinionsbildning, demokrati och möjlighet att ge utrymme för mångfald i åsikter, som Kurt Ove Presstödet har betydelse för att det i alla hem i Sverige skall kunna finnas en tidning, kanske en lokaltidning, för alla familjemedlemmar. Barn som går i skolan skall kunna ta del av den information som finns där, och tidningen kanske också kan bidra till att de övar upp sin läskunnighet. Det finns också språkliga minoriteter som i dag har tidningar med statligt stöd och som sannolikt skulle förlora sina tidningar om det statliga stödet försvann. Vi har den stora gruppen av olika slags handikappade som behöver sina lättlästa skrifter och radio och kassettidningar. Också ur deras synpunkt är det beklagligt att regeringen föreslår nedskärningar. Detta görs dessutom trots att man har tillsatt en utredning som skall titta närmare på saken. Mitt under utredningsperioden ändrar man förutsättningarna. Man gör ändringar utan att några konsekvensutredningar har genomförts. Även om förändringarna är små skulle de innebära att ett antal tidningar försvinner. Vi har naturligtvis mycket svårt att veta hur många tidningar som skulle försvinna, men det torde vara ett faktum att många skulle göra det därför att de har liten marginal och kan hanka sig fram just med hjälp av det statliga stödet. Ägarkoncentrationen, som Kurt Ove Johansson var inne på, har oroat oss i utskottet så pass mycket att vi har fått till en majoritetsskrivning. I den ber vi om tilläggsdirektiv för att presstödsutredningen också skall titta närmare på ägarkoncentrationen och komma med förslag till lagskärpningar. I vårt parti hade vi också gärna sett att man hade undersökt möjligheterna att få tilläggsdirektiv om att regelsystem och finansieringfrågor när det gäller privatägda massmedier skall ses över. Det finns risk för att ännu fler befolkningsgrupper ställs utanför tidningsläsandet och den fria opinionsbildningen. Fru talman! Med det vill jag yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! I konstitutionsutskottet råder det oenighet om framför allt två frågor när det gäller presstödet. Den ena gäller anslagets storlek. Det är alldeles riktigt, som de båda tidigare talarna har anfört, att man från regeringens sida vill skära ned låt vara litet, men ändå något, på presstödet. En utredning har tillsatts för att se över och analysera behovet av presstöd i framtiden. Trots detta har regeringssidan ansett att det är rimligt att presstödet skall bära sin del av bördan i de svåra statsfinansiella tider som vi nu upplever. Totalt utgår ungefär 500 miljoner kronor, en halv miljard av skattebetalarnas pengar, i presstöd. Den alldeles övervägande delen är allmänt driftsstöd till pressen. Från regeringen sida har man sagt sig att det kanske inte är alldeles orimligt att vi skär ned denna summa med 3 %. Man har dessutom sagt sig att det kanske inte är alldeles orimligt att vi tills vidare plockar bort anslaget till utvecklingsstöd, ett anslag som har legat på ungefär 12 miljoner kronor. På detta sätt sparar staten ungefär 20 miljoner kronor. Detta är fruktansvärt. Detta är ett slag mot hela den fria pressens existens. Här ser man hur regeringspartiernas företrädare i utskottet gör sig skyldiga till rena maktövergreppet, säger Kurt Ove Eftersom regeringen nu har tillsatt en utredning, får man under den tid som denna utredning arbetar definitivt inte ge sig in på några nedskärningar. Naturligtvis är allt detta, som var och en förstår, rena överdrifterna. Det är inte orimligt att också presstödet bär sin del av bördan. Det är inte orimligt att så sker, även om en utredning sitter. Nåväl. Socialdemokraternas förslag är den ena extremen. De vill slå på ytterligare 30 miljoner kronor. De har alltid spenderbyxorna på. Det är alltid så lätt att taxera ut litet mer av skattebetalarna. Sedan har vi en annan grupp, nämligen Ny demokrati, som i en motion vill definitivt avveckla hela presstödet under en period av tre år. Det finns också en motion från min värderade partikollega Göthe Knutson, som vill avveckla presstödet under en period av fem år. Inte utan skäl anför man i dessa båda motioner att den omständigheten att det finns tillgång till subventioner och till stöd från det allmännas sida har hindrat nödvändiga rationaliseringsåtgärder på pressens område. Anslagsfrågan var alltså den ena viktiga frågan där vi var oense i utskottet. Den andra gäller Pressutredningen kommer att granska frågan om ägarkoncentrationen vad gäller våra medier. Men i direktiven står det ingenting -- det är alldeles riktigt, Kurt Ove Johansson -- om att man skall överväga lagstiftningsåtgärder på det sätt som Kurt Ove Johansson och i detta fall en majoritet, som också inkluderar Ny demokrati, vill åstadkomma. Regeringspartierna förutsätter att den anbefallda kartläggningen skall innefatta också radio och TV området. Man vill se ett resultat av utredningen, innan man ger sig in på några ytterligare åtgärder. Några tilläggsdirektiv är alltså inte nödvändiga enligt regeringspartiernas mening. Man får ändå fram det resultat som anses önskvärt. Oppositionen i detta fall föredrar däremot att direkt ge pekpinnar till utredningen. Lagstiftningsåtgärder skall övervägas, säger man. Vi kan alltså rent allmänt konstatera att det inte är så stor oenighet i utskottet. Socialdemokraterna har dock vanligt spenderbyxorna på och föreslår många fler utgifter än vi har råd med. Regeringspartierna däremot vill ha en återhållsamhet med 3 % på driftsstödet. Ingenting säger att detta skulle drabba vissa tidningar alldeles särskilt. Utskottet har låtit Presstödsnämnden göra en konsekvensanalys, varvid man har kommit fram till att det visst kan hända att enskilda tidningar drabbas. Men man kan inte säga att det beror på denna mycket ringa nedskärning av presstödet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Birger Hagård säger att dagstidningarna bör bära en del av bördan. Med detta tycks han mena att det egentligen inte har hänt någonting i form av nedskärningar på presstödets område tidigare. Han hänvisar till den sänkning av driftsstödet som nu föreslås i regeringspropositionen. Men jag utgår från att Birger Hagård är tillräckligt minnesgod för att komma ihåg att presstödet i princip har minskat under hela den tid som ni har haft regeringsmakten. Jag har framför mig siffror för 1992.

Så nog kan man hävda att presstödet redan har varit med om att bära en del av kostnaderna när det gäller Sveriges besvärliga ekonomi. Sedan säger Birger Hagård att Socialdemokraterna har spenderbyxorna på sig som vanligt. Ja, men så länge man håller sig till fakta, Birger Hagård, kan man konstatera att det socialdemokratiska budgetförslaget är starkare än det förslag som Birger Hagård representerar. Det har ju framgått ganska klart att vår budget, trots att vi har en anslagspost beträffande utvecklingsstödet på 17,8 miljoner kronor, är 5,9 miljarder kronor starkare än de borgerliga partiernas. Vem som då har spenderbyxorna på sig kan man naturligtvis diskutera. Vi skall inte föra en ekonomisk debatt här i dag. När Birger Hagårds partis representanter har sänkt skatterna för de välbeställda i Sverige utan att det funnits finansiering, då kan man prata om spenderbyxor. Vi har i alla fall täckning för våra förslag. Frågan om ägarkoncentration är viktig i detta sammanhang. Det framgår klart att lagstiftningsbiten, som kanske blir nödvändig, inte finns med i direktiven. Vi anser att detta bör blir föremål för utredning.
Fru talman! Kurt Ove Johansson kunde inte undgå frestelsen att försöka ge sig in på en allmänekonomisk debatt. Jag tycker att Bo Lundgren får föra den debatten. Det gör han dessutom kanske något bättre än jag gör. Jag kan bara konstatera att Kurt Ove Johansson räknar som en viss potentat läser Bibeln. De siffror som han skulle ha i sin starka budget är trollerikonster som han väl knappast tror på själv. Inte ens med den höjning som Socialdemokraterna vill göra av skatten med 13 000 kr per hushåll går det ihop. Jag är mer blygsam och håller mig till det ämne som vi i dag framför allt diskuterar, nämligen presstödet. Det är fråga om det år som nu kommer. Fakta i detta sammanhang är de 30 miljoner kronor som Socialdemokraterna vill spä på med i ett annars rätt uselt statsfinansiellt läge. Jag konstaterar att 3 % nedskärning i detta sammanhang inte är orimligt. Presstödsnämnden har visat att man inte kan hänvisa till att några tidningar skulle drabbas alldeles speciellt. Dessutom arbetar Presstödsutredningen, som möjligtvis kommer fram till att man skall fortsätta att skära i detta stöd. I motsats till Kurt Ove Johansson anser jag att de besparingar som tidigare har gjorts är alldeles utmärkta. Låt oss fortsätta på det sättet så får vi kanske ordning på Sveriges finanser. Kanske är det inte alldeles orimligt att en fortsatt nedskärning av presstödet bidrar till den nödvändiga saneringen.
Fru talman! Skälet till att jag talade om för Birger Hagård att det socialdemokratiska ekonomiska alternativet var starkare än den nuvarande regeringens var att Birger Hagård påstod att socialdemokraterna skulle har spenderbyxorna på sig. Det viktiga i sammanhanget är ju att det finns ekonomisk täckning för de förslag som man lägger fram. Birger Hagård hänvisade till Presstödsnämnden och sade att sänkningen av presstödet med 3 % är så liten att den inte kommer att få någon som helst betydelse. Presstödsnämnden har på vår begäran gjort en sådan analys. Vi var alltså tvungna att tvinga fram den. I analysen har man skrivit att flertalet av de företag som det gäller inte hade kunnat förutse att en sådan neddragning skulle komma när de gjorde sin budget för 1994. Presstödsnämnden har också skrivit att marginalerna för att kompensera intäktsbortfallet är ringa, särskilt för de lågfrekventa tidningarnas del. Konstitutionsutskottet besökte Umeå för inte så länge sedan. Då var också tidningarna representerade, bl.a. en tidning som ligger nära Bertil Fiskesjö, nämligen Västerbottningen. För den tidningen betyder 3 % 40 000--50 000 kr. Det kan tyckas litet, fru talman, men Presstödsnämnden har visat att tidningarna är tvungna att hitta nya inkomster på bortemot 120 000 kr om de skall kunna få in de pengar som nedskärningen med 3 % innebär. Presstödsnämnden konstaterar i sin skrivelse att det kommer att bli mycket svårt för dessa tidningar att klara detta, eftersom de har svårt att konkurrera på annonssidan. Annonser är i stort sett den enda intäktskälla som skulle komma i fråga för att kompensera minskningen av driftsstödet. Detta problem är uppenbarligen inte löst. Fru talman! Kanske är det så att några vill försöka förbättra statsfinanserna genom att skära i stödet till pressen. Men då begriper jag uppriktigt sagt inte att de som vill ta sådana krafttag på pressens område inte ger sig på det indirekta presstödet. Det ligger ju inte på 500 miljoner kronor, som Birger Hagård nämnde, utan det rör sig om satsningar från samhället på över 2 miljarder. Om man skulle vilja förbättra statsfinanserna genom att skära i tidningsstödet kan man ju skära i det indirekta stödet. Det skulle drabba tidningar som Dagens Nyheter och Expressen, men det gör ingenting -- de tjänar ju ganska stora pengar.
Fru talman! Nu har Kurt Ove Johansson verkligen kommit upp i varv! Han talade om det indirekta presstödet, dvs. alla pengar som man inte pungslår tidningarna på! Helt plötsligt innebär det ett indirekt stöd att inte ta ut fullständig moms på tidningarna och att inte ta ut fullständig reklamskatt! Om man tänker så, kan jag säga att Kurt Ove Johansson naturligtvis har ett alldeles fantastiskt riksdagsarvode, med tanke på alla pengar som han inte har erhållit men som han borde ha erhållit. Det är en bra arbetsgivare som betalar honom dessa stora summor som han inte får, men som egentligen är en lön. Resonemanget är naturligtvis alldeles groteskt. 30 miljoner kronor var det tal om. Nej, det är inte så förfärligt mycket pengar. Jag kan inte heller fälla några krokodiltårar över att en och annan endagarstidning kanske försvinner från marknaden. Det är ganska orimligt att vi har så stora utgifter för dessa endagarstidningar, som kanske har en upplaga på 2 000 exemplar. Visst är det bra med många pressröster, men jag tror att vi i stället måste titta litet grand på medierna i framtiden. Det är ju bl.a. det som Kurt Ove Johansson skall göra i Pressutredningen 1994. Med den utomordentliga sakkunskap som han har på området väntar jag mig naturligtvis stora resultat för framtiden. Det gäller såväl radio som TV och alla våra tidningar, både endagars och flerdagars.
Fru talman! Birger Hagård sade att presstödet skall bära sin del av kostnaderna. Det kan naturligtvis vara riktigt, men det var hur det skall gå till som utredningarna skulle titta närmare på. Men nu går man i förväg och bestämmer att det skall göras på ett visst sätt. Som jag ser det har man inte heller gjort någon konsekvensutredning av detta. Birger Hagård sade själv att några små endagarstidningar här i landet gott kan försvinna. De är kanske udda röster som för fram åsikter som i normala fall inte ingår i masskommunikationen. Men om tidningarna skall försvinna innebär det att de går i konkurs, och då skall staten betala lönegaranti, a-kassa och kanske omskolning av dem som varit anställda. Om man räknar på det sättet blir det kanske ökade kostnader för staten i stället. Har inte Birger Hagård insett det?
Fru talman! Det är utmärkt att Pressutredningen ser över om vi skall ha ett presstöd i framtiden och hur det skall se ut i så fall. Den nedskärning som nu äger rum sker på ett mycket traditionellt sätt, som innebär att man skär 3 % av presstödet över lag och att man också plockar bort det s.k. utvecklingsstödet, eller i alla fall inte nu tar upp något anslag för det. Men är det inte alldeles förfärligt, frågade Bengt Hurtig, att små stackars endagarstidningar helt plötsligt försvinner bort ur den stora presskören, där de väl ändå har en så stor uppgift att fylla? Det är möjligt att de har det, men jag förstår inte varför skattebetalarna skall betala orimligt stora summor för att dessa tidningar skall kunna fortsätta att komma ut. Vi kan heller inte komma ifrån känslan av att en del av endagarstidningarna kanske startades i rent spekulationssyfte för att försöka komma åt de statliga subventioner som finns. Hur går det då med folket? Det blir a-kassa, nedläggningar, konkurser -- eländes elände! Det menar Bengt Hurtig i enlighet med den livsfilosofi som är hans. Men det kan ju tänkas att den ensamma journalisten och tryckaren som jobbade på tidningen får något annat jobb eller tar sig för någonting annat. Jag vägrar tro att en situation är given en gång för alla. Den kan naturligtvis förändras. Det kan vara roligt att vara tidningsredaktör och sitta och pula i sin vrå, men det kan också finnas andra jobb för vederbörande. Jag tror inte att man skall ställa dessa två extremer mot varandra, och det är i och för sig också mycket få som är sysselsatta med just dessa endagarstidningar. Men det kan finnas andra sammanhang då det kan vara befogat att ge stöd på ett eller annat sätt -- kanske på ett bättre sätt än vi gör i dag.
Fru talman! Birger Hagård är ju en gammal kallhamrad politiker, och det är en sådan som talar nu. Vi har t.ex. en tidning i Tornedalen som skriver för en språklig minoritet på sin finska sida, men den tidningen har en svag ekonomi. Kanske blir det just den som går omkull i och med ett sådant här beslut. Samhället får sedan betala konkursen, a-kassa, omskolning, osv. Birger Hagård har en alltför statisk syn på den här typen av besparingar. Birger Hagård har inte sagt så mycket om den maktkoncentration som nu blir alltmer påtaglig i svenska medier. Borde man inte också inom Moderata samlingspartiet oroa sig för mångfalden i svensk press? Vi får ju, inte bara i tidningar utan också i andra medier, en samtidig maktkoncentration. I enlighet med moderaternas ideologi borde ni faktiskt ha ställt upp på förslaget att skärpa utredningens direktiv.
Fru talman! Min syn på besparingar är inte alls särskilt statisk. Bengt Hurtig kan inte ana hur många idéer jag har till besparingar som skulle kunna göras i samhället. Jag skulle gärna se till att en del av dem förverkligades. Däremot har det alltid burit mig emot att vara generös med andras pengar. Jag måste själv ha pengarna i ladorna innan jag lämnar ut dem. Bengt Hurtig tog också upp maktkoncentrationen för att vara litet seriös för ett ögonblick. Den är i och för sig en farlig företeelse, och det gäller naturligtvis inte enbart pressen, även om det finns sådana tendenser där. Det gäller också televisionen, och vi vet ännu inte vad som kommer att hända på radions område. Vi har haft en maktkoncentration förut, inom televisionen, men nu har vi gudskelov brutit upp det statliga monopolet. Vi bryter också upp det statliga monopolet på radioverksamhet. Det kan vara en början till någonting nytt och bättre. Detta hindrar ändå inte att man med uppmärksamhet bör följa de tendenser som finns på området, men bara för den sakens skull behöver man ju inte nödvändigtvis utfärda speciella direktiv om att lagstifta bort maktkoncentrationen. Det kan ju finnas andra och bättre metoder för att komma till rätta med de problemen i framtiden.

Fru talman! Min syn på värdet av en starkt differentierad opinionsbildning i vårt land skiljer sig nog inte så särskilt mycket från Kurt Ove Johanssons. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har en mångfald inom tidningsvärlden. Jag tycker också att det är viktigt att vi har en mångfald inom etermedierna. Det gäller inte minst på ägarsidan. Jag vill gärna säga att jag tycker att en av de viktigste uppgifterna i dagens läge är att slå vakt om våra public-service-kanaler så att de någorlunda kan stå bi med en kvalitetskonkurrens gentemot de nya reklamkanalerna. Jag hoppas att även kommande riksdagar skall ha den inställningen. Vi får inte helt och hållet lämna så viktiga frågor som samhällsrapportering, samhällsdebatt och liknande åt rent kommersiella intressen. Vad gäller tidningsmarknaden är jag övertygad om att vi kommer att ha behov av presstöd i olika former. Det kanske inte kommer att se ut exakt som nu, men det kommer att behövas i olika former under lång tid framöver för att vi skall kunna säkerställa en bred tillgång till olika politiska meningsriktningar, medier och till olika kulturyttringar. Jag brukar framhålla att tidningarna inte bara är organ för nyhetsförmedling eller för opinionsbildning i direkta samhällsfrågor och politiska frågor. De är också väldigt viktiga för alla dem som vill delta i kulturdebatt av olika slag, för författare och i någon mån också för konstnärer -- i varje fall för fotografer. Det finns alltså ett brett spektrum av intressen som vi bör tillgodose. Det måste finnas möjligheter att visa sig om den allmänna debatten och kulturdebatten skall kunna gå vidare. Det är klart att det är trevligare att kunna säga att vi skall satsa ytterligare pengar för att säkerställa att tidningar kan komma ut. Det är det i alla sammanhang. Den nedskärning av presstödet som nu görs är en del i den mycket kärva budgetmangling som regeringen har skyldighet att göra och har gjort. Det är inte bara detta anslag som har drabbats, utan det är många andra. Man kan naturligtvis från utskott efter utskott säga att man inte vill vara med på besparingar. Då blir det till slut ingenting av besparingarna. För min del tycker jag att den 3-procentiga sänkning av bidragsbeloppen som föreslås är en ganska modest neddragning. Jag kan avslöja att det är en modest neddragning jämfört med vad som från början var på tal. Kurt Ove Johansson säger att han är besviken på mig och Centerpartiet. Han skulle kanske inte vara lika besviken om han hade följt hela händelseförloppet. Det är viktigt att slå fast att det inte görs någon ändring av regelsystemet. Vi har att ta ställning till ett rent budgetförslag. Det kan vara smärtsamt nog. Jag stöder naturligtvis utskottsmajoriteten i frågan eftersom jag inser att vi på olika områden måste tänka oss för mot bakgrund av det bedrövliga läge som statsfinanserna fortfarande befinner sig i. Jag skulle också vilja säga ett par ord om massmedieutredningen och de diskussioner som har förts om koncentrationen inom medierna. Jag delar farhågorna för en långtgående ägarkoncentration inom olika medier. Ur debattoch opinionssynpunkt tror jag att det är allra farligast inom TV-medierna. Vi kan komma därhän att en mycket liten grupp eller t.o.m. en enda mogul behärskar alla TV-kanaler -- det är inte uteslutet -- om de bjuds ut på marknaden. Vi har sett väldigt oroande tendenser runt om i världen. Längst har det gått i Italien och Australien, men det finns liknande tendenser också på annat håll. Jag tycker att riksdagen har ett ansvar för att säkerställa en rimlig spridning som garanti för att olika meningar kommer till tals. Jag uppepar det jag sade tidigare: Det är kolossalt viktigt att vi slår vakt åtminstone om våra public-service-kanaler. Jag har visserligen i någon mån blivit besviken under det allra senaste året eftersom det har funnits en tendens att dessa kanaler har anpassat sitt utbud efter de kommersiella kanalernas mest enfaldiga satsningar. Det är inte bra, men det beror på ängslan för att man inte skall få tillräckligt höga tittarsiffror för att motivera fortsatta licenser. Jag tror att vi bör se till att vi på alla sätt främjar en positiv attityd till kvalitet även inom TV-medierna. Jag tror inte att det i grunden råder delade meningar mellan majoriteten och minoriteten vad gäller Pressutredningen. Minoriteten har fått majoritet för sitt förslag genom att Ny demokrati har slutit upp på Socialdemokraternas sida -- eller genom att Socialdemokraterna slutit upp på Ny demokratis sida. Det är ju rätt vanligt numera. Vi på regeringssidan har hamnat i minoritet. Skillnaden är inte särskilt stor. Den nya majoriteten vill ge tilläggsdirektiv till Pressutredningen. Vi anser att det är obehövligt. De frågor som är angelägna och som gäller ägarkoncentration behandlas redan av Pressutredningen. Kurt Ove Johansson vet lika bra som jag att den expertgrupp som har startat kartläggningsarbetet även har börjat att arbeta med ägarkoncentrationsfrågan. Vi kan om inte alltför lång tid t.o.m. vänta oss resultat av gruppens arbete. Jag menar att det är en överflödig gärning att kräva tilläggsdirektiv till utredningen. Om Kurt Ove Johansson begär replik -- det skulle förvåna mig om han inte gör det -- skulle det vara trevligt att höra vad han menar att dessa tilläggsdirektiv skall innehålla. Det måste vara av värde för regeringen att veta på vilket sätt man skall tillgodose riksdagsmajoritetens önskemål om majoriteten skulle vinna i voteringen. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande utom på en punkt, där jag yrkar bifall till reservation 9.
Fru talman! Bertil Fiskesjö inledde sitt anförande med att säga att han och jag är ganska överens när det gäller presstödet. Jag är medveten om det. Jag har debatterat tidigare med Fiskesjö, och det har rått en ganska stor samsyn mellan oss när det gäller just presstödet. Det är just det som gör att jag blir besviken när jag får uppleva att Bertil Fiskesjö går med på de förslag regeringen har lagt fram. De innebär en sänkning ev driftsstödet. Man tar helt enkelt bort de pengar som rimligen borde ha betraktats som utvecklingsstöd. Fru talman! För skojs skull tog jag fram protokollet från den 8 april 1992. Jag höll ett anförande här i kammaren då. Jag gav Bertil Fiskesjö en eloge för att han inte hade varit med och petat i driftsstödet den gången. Jag sade samtidigt att jag var besviken över att man från Centerns sida angrep just utvecklingsstödet. Om det var någonting som Centerns representant och jag som Socialdemokraternas representant slogs för i den sjätte presstödsutredningen var det just utvecklingsstödet. Det skulle ge tidningar med besvärlig ekonomi möjligheter att investera för framtiden och i mindre grad behöva bli beroende av ett driftsstöd. Att Bertil Fiskesjö nu är med om att dra ned det till noll är en stor besvikelse för mig. Jag blev också besviken på Bertil Fiskesjö när vi debatterade presstödet i KU. Vi socialdemokrater sträckte ändå fram handen till Bertil Fiskesjö. Vi var beredda att se till att åtminstone de mindre tidningarna, t.ex. endagstidningarna, inte skulle drabbas. Vi ville låta dem behålla de 3 % av driftsstödet som ni vill ta ifrån dem. Det skulle medföra en kostnad på 2--3 miljoner kronor. Bertil Fiskesjö tog inte den chansen. Jag är faktiskt besviken. Jag trodde inte att Bertil Fiskesjö skulle vara så njugg mot dessa tidningar, som ändå är så betydelsefulla.

Fru talman! Problemet är ju att budgeten är en helhet. Man kan naturligtvis här i riksdagen finna goda skäl för att slakta och stycka upp den bit för bit. Följden blir ändå att man inte uppnår de effekter som man har eftersträvat. Men det förhållandet att man får se samhällsekonomin och den statliga ekonomin som en helhet och budgeten som en viktig del av denna helhet gör att man ibland får släppa även på hjärtefrågorna. På andra områden har vi kunnat se att socialdemokraterna har accepterat mycket stora nedskärningar i de statliga utgifterna, och det är naturligtvis bra, men sammantaget är det avgörande villkoret för vår förmåga att ge presstöd även i framtiden att samhällsekonomin kommer på fötter. Jag ser ingalunda detta som ett första steg för att avskaffa stödet till massmedierna eller till pressen utan ser det som en temporär andhämtning för att invänta en bättre samhällsekonomisk situation, då vi kanske på nytt har litet ymnigare källor att ösa ur.
Fru talman! Visst är budgeten också för oss en helhet, Bertil Fiskesjö, men vi har inom ramen för vår totala budget, trots att den är starkare än regeringens, funnit utrymme för ett utvecklingsstöd om 17,8 miljoner kronor. Om bara viljan finns, Bertil Fiskesjö, från en regerings sida att inte dra ned på presstödet, kan den naturligtvis göra upp en budget där ett sådant bidrag kan täckas inom ramen för helheten. Det är egentligen en litet krystad förklaring som Bertil Jag beklagar att man inte tog den hand som sträcktes fram från den socialdemokratiska sidan t.ex. när det gällde endagstidningarna. Det skulle ha kostat 2--3 miljoner kronor, men de tidningarna har som bekant speciella problem. Fru talman! Innan min taletid är ute i denna replikomgång vill jag också litet grand beröra det tilläggsförslag som Bertil Fiskesjö frågade mig om i sitt första anförande. Jag vill peka på att det i många andra länder finns en lagstiftning som syftar till att begränsa ägarkoncentrationen. Det här är något som har att göra med marknadsbedömningar. Jag vill beträffande presstödets effekter peka på att man i ESO-rapporten, som jag förmodar att alla ledamöter har tillgång till, bl.a. visar på situationen i Australien. Man redovisar att maktkoncentrationen där mäts på samma sätt som hos oss, nämligen inom avgränsade geografiska avsnitt. Det var det som möjliggjorde för den s.k. tidningskungen Murdoch att köpa in stora delar av den lokala pressen i Australien och skapa något som måste bedömas som en skadlig koncentration. Vi skall naturligtvis inte i Sverige hamna i en australiensisk situation. Det är därför viktigt att den presstödsutredning som både Bertil Fiskesjö och jag sitter i tar upp denna fråga och överväger om det inte är nödvändigt för oss att åstadkomma en lagstiftning som förhindrar en sådan utveckling. Bertil Fiskesjö pekade på att det när vi tog upp detta i den senaste presstödsutredningen sades ifrån att våra direktiv inte sträckte sig så långt i den riktning som jag nu har angivit, och därför var tilläggsdirektiven alldeles nödvändiga.

Fru talman! Kurt Ove Johansson talar generöst om utsträckta händer och om vilja till samarbete, och det är väl bra. Min erfarenhet är dock att belåtenheten på den socialdemokratiska sidan är fulländad endast om dessa handslag innebär att de socialdemokratiska förslagen genomförs. Det kan finnas andra hänsyn att ta än att tillgodose socialdemokratiska önskemål. Vad sedan gäller Pressutredningen och frågan om koncentrationen vill jag säga att vi, som Kurt Ove Johansson vet, har en mycket kvalificerad expertpanel, som gör ett mycket gediget arbete -- säkert det bästa som kan göras i vårt land över huvud taget. När vårt kartläggningsmaterial har tagits fram är utredningen självfallet fri att föreslå vilka åtgärder som helst.

Fru talman! Vi brukar här i kammaren vara överens om att statliga insatser skall tillmätas mycket stor betydelse för infrastrukturen. Vi tänker då oftast på den fysiska infrastrukturen -- vägar, järnvägar, post, telekommunikationer etc. Ibland funderar vi kanske också något omkring den intellektuella infrastrukturen och då kanske mest på utbildningen. Men jag tror att också åsiktsbildningen och spridandet av kulturella budskap är mycket viktiga faktorer i infrastrukturtänkandet. Staten och det offentliga i övrigt har en viktig roll när det gäller att skapa goda förutsättningar för åsiktsspridning och spridning av kulturella budskap. Jag menar att mångfald i press och i övriga media är ett mycket viktigt mål i infrastrukturpolitiken. Presstödet är en, som jag ser det, viktig del i denna struktur. Det behövs alltså en uppbackning från det offentligas sida för informationsfrihet och för opinionsbildning, som är ett stöd för demokratin. Personligen är jag öppen för olika typer av lösningar på denna uppgift, och det är det som vi skall diskutera i Pressutredningen. Självfallet gäller detta synsätt också i kulturpolitiken, men det är ju presstödet som vi diskuterar i dag. Låt mig påpeka att, som även Bertil Fiskesjö var inne på här, nedskärningen om 3 % av driftsstödet i och för sig är påfrestande men enligt min mening ändå kan bäras. Det är alltså inte fråga om några våldsamma ingrepp på presstödssidan. Kurt Ove Johansson uttryckte besvikelse över att jag inte hade ställt mig bakom utvecklingsstödet. Vi gör nu en paus vad gäller utvecklingsstödet. Många tidningar har genomgått ett investeringsskede, där man i mycket stor utsträckning har utnyttjat detta stöd, och det är därför inte helt fel att ta en liten paus på detta område, i synnerhet med tanke på den statsfinansiella situation som vi har. Men jag tror att vi ändå på sikt kommer att behöva någon form av sådana här stimulansåtgärder på investeringssidan. Fru talman! Ägarkoncentrationen är ett mycket viktigt problem att ta upp i medievärlden. Det tycks som om det tidigare statsmonopolet på etermediesidan nu håller på att ersättas av ett privat monopol. Man kan på tidningssidan se att det dyker upp oligopoltendenser. Detta är självfallet inte bra. Jag delar den oro som Harriet Colliander uttrycker i sin motion om ägarkoncentrationen, och jag är övertygad om att vi inte kommer ifrån dessa frågor i den politiska debatten och i det politiska agerandet. Skall vi få en ny Berlusconi i Sverige? I direktiven till Pressutredningen 94 ställs kravet att utredningen skall spegla ägarlandskapet, bl.a. vad gäller ägarkoncentrationen, och det är bra. Tanken är den att utredningen när den har gjort detta skall koncentrera sig på pressfrågorna. Nu vill dock Socialdemokraterna och Ny demokrati genom tilläggsdirektiv förvandla Pressutredningen till en allmän medieutredning. Jag menar att detta är felaktigt och även kommer att försena utredningens arbete. Jag förmodar att det är något slags filibustertaktik bakom det hela. Jag menar, för att referera Kurt Ove Johansson, att det bakom dessa tilläggsdirektiv inte ligger något djupare tankearbete. Hur var det nu, Kurt-Ove Johansson, när vi förra gången diskuterade denna utredning i utskottet? Var det inte så att socialdemokraterna -- konstitutionsutskottets ordförande, som brukar göra noggranna anteckningar, får gärna rätta mig -- då sade att de inte ville ha en allmän medieutredning utan en pressutredning? Har jag helt fel på den punkten, Kurt Ove Johansson? Om jag har rätt, hur kan det komma sig att det nu har blivit en omvändelse, så att man nu vill göra om Pressutredningen till en allmän medieutredning? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Jag vill avsluta med några ord om LL-stiftelsen, som man inte brukar ägna alltför mycket tid åt i denna kammare. Jag vill uttala en tillfredsställelse över att ett i stort sett enigt utskott, med Ny demokrati som enda avvikare, nu ställer sig bakom ett resurstillskott som kommer att gynna de läshandikappade på ett mycket positivt sätt. Man kan få en ökad utgivningsfrekvens av tidningen 8 Sidor, och man kan också öka utgivningen av LL böcker. Inte minst kan man göra satsningar på marknadsföringssidan. Den här gruppen läshandikappade är ju väldigt svår att nå. Man når den inte med traditionella marknadsföringsmetoder, utan här behövs speciella insatser. jag är glad över att utskottet har ställt sig bakom den här satsningen.
Fru talman! Man kan naturligtvis fälla många omdömen om Ingvar Svensson. Ett som är obestridligt är i alla fall att han inte tillhör minnesmästarna. Skälet till att jag kan säga det är hans beskrivning av våra krav när det gäller de utredningar som vi har velat ha utförda på det här området. Som jag sade i mitt inledningsanförande krävde socialdemokraterna i utskottet för ett år sedan en presstödsutredning, och den fick vi. I direktiven fanns frågan om ägarkoncentrationen med, men man gick inte tillräckligt långt. Vi har i samband med utskottets senaste behandling av frågan tagit upp de motionskrav som finns beträffande just ägarkoncentrationen. Vi hade då möjligen kunnat fatta ett beslut, eftersom det fanns ett yrkande om att en särskild utredning skulle tillsättas bara för att studera ägarkoncentrationen. Vi sade emellertid att det vore slöseri, eftersom en utredning redan har börjat jobba och denna har att ta tag i vissa saker som har med ägarkoncentrationen att göra. Vi sade då att det här borde lösas genom att ge utredningen tilläggsdirektiv som skulle ge utredningen möjlighet att genomföra det som bl.a. har krävts i ett flertal motioner. Ingvar Svensson säger också att det kan vara bra med en paus när det gäller utvecklingsstödet. Jag förstår uppriktigt sagt inte vad det skulle vara bra för, och Presstödsnämnden talar ju också för motsatsen. Man säger att det faktum att utvecklingsstödet avbryts i det här skedet på medellång sikt kan innebära väldigt stora problem och konsekvenser. Dessutom har Ingvar Svenssons partivän, som sitter här i riksdagen och också i miljoner i utvecklingsstöd, och hon är väl insatt i åtminstone den delen av presstödet. Hon står alltså bakom det socialdemokratiska kravet. Jag skall naturligtvis med stort intresse följa hur hon voterar senare här i dag, för att få reda på om hon har en uppfattning i Presstödsnämnden och en annan i riksdagen. I det här betänkandet, fru talman, där Ingvar Svensson står bakom i stort sett alla majoritetsskrivningar, finns en rad inkonsekvenser när det gäller varför man inte skall gå in och röra i presstödet medan en presstödsutredning sitter. Jag ser att fru talmannen nu tar tag i klubban för att markera att min repliktid är ute, så jag får väl komma tillbaka till det ämnet i nästa inlägg.
Fru talman! Jag är säker på att Kurt Ove Johansson tillhör minnesmästarna. Vad gäller det jag sade, dök tanken upp här i kammaren, och jag hade därför ingen möjlighet att kontrollera den. Jag tror emellertid inte att jag är helt fel ute om jag säger att ni vill avvisa en allmän mediautredning, men om riksdagen ställer sig bakom utskottsmajoritetens förslag, får vi i alla fall en sådan. Sedan till frågan om ägarkoncentrationen. Vad är meningen med att lägga in detta tilläggsdirektiv? Är syftet att förslag som gäller presstödsfrågorna skall försenas för att man under tiden skall kunna upprätthålla en konstgjord andning på den socialdemokratiska pressen? Är det den tanken som ligger bakom snarare än en verklig oro över ägarkoncentrationen? En utredning är tillsatt, och den har fått direktiv och underlagsmaterial. När underlagsmaterialet är framtaget kunde det vara lämpligt att gå vidare och t.ex. begära en särskild utredning, om man finner anledning för detta. Det måste finnas ett skäl till att socialdemokraterna blandar ihop de här bitarna, och jag tror inte att det är fråga om samma skäl som Harriet Colliander har.
Fru talman! Vem som blandar ihop och inte blandar ihop kan vi naturligtvis också diskutera. Jag skall inte uttrycka det på det sättet att Ingvar Svensson är helt fel ute, men jag kan väl säga så mycket som att han inte heller är rätt ute. Sedan får han väl tolka formuleringarna som han vill. Det finns kanske anledning att i det här sammanhanget läsa upp vad Presstödsnämnden har skrivit om utvecklingsstödet, på grundval av den konsekvensutredning som vi i konstitutionsutskottet fick tvinga oss till för bara någon vecka sedan. Presstödsnämnden skriver följande: Det tekniska förnyelsearbetet i företagen har sedan 1990 hunnit ett gott stycke på väg. Överlevnadsoch utvecklingskraften har stärkts. Möjligheterna till konsolidering bryts om nu förslaget till utvecklingsstöd reellt avvecklas. I ett medellångt perspektiv kan detta visa sig ödesdigert när det gäller att vidmakthålla företag och mångfald. Detta är väl så klart att inte ens Ingvar Svensson kan missförstå det. När det gäller inkonsekvenserna i betänkandet vill jag be Ingvar Svensson att slå upp s. 10. Där skriver utskottet: ''Som tidigare nämnts har Distributionsstödet, som varit utsatt för påfrestningar, kommer därvid att utvärderas. Enligt utskottets mening bör utredningens arbete inte föregripas.'' På föregående sida skriver utskottsmajoriteten precis tvärtom när det gäller t.ex. utvecklingsstödet. Då struntar man i att utredningen sitter, och man använder snarare detta faktum som ett argument för att göra ingrepp i utvecklingsstödet och i driftsstödet. Det var ju av den anledningen som jag var noga med att i mitt inledningsanförande säga att det är orimligt att man bryter praxis på det här området. Det har för övrigt också Centerns partisekreterare hävdat i en artikel i Pressens tidning den 7 december. Han säger precis samma sak, att detta är något osvenskt, att man bryter mot praxis i svenskt utredningsväsende när man angriper bidragsformerna samtidigt som en utredning har satts att arbeta. Detta är i högsta grad inkonsekvent, Ingvar Svensson. Jag vill uppmana Ingvar Svensson att läsa s. 9 och 10, som han själv har skrivit under.